Herr talman! Bostadsministern säger att hon inte vet om förslaget är diariefört. Hon har annat att göra — det är jag fullt medveten om. Men då vill jag fråga: Vilka direktiv har Birgit Friggebo gett departementstjänstemännen beträffande arbetet med det här förslaget? Det gäller inte bara SBN, som det har sagts, utan i högsta grad någonting helt annat, nämligen bostadslånekungörelsen. Det är där de verkligt stora effekterna på den statliga sidan finns att hämta. Den förändring som skedde av SBN var ett mycket blygsamt bidrag till att minska byggkostnaderna i vårt land. Vad det gäller är bostadslånekungörelsen, och det är där det måste komma omedelbara åtgärder.
Herr talman! Det är faktiskt inte fråga om något förslag från byggarna, utan de säger själva att vad de har gjort är att kostnadsberäkna vissa företeelser inom byggandet. De har avstått från att föreslå vilka av de här kostnadsberäkningarna som skall genomföras. De säger nämligen att många av frågorna är så kontroversiella att de själv inte vill föreslå att man skall göra på ett visst sätt, utan överlämnar detta till den politiska beredningen. Mina direktiv har gått ut på att tjänstemännen skall göra en avgränsning i fråga om vad som kan behandlas i det normala, löpande arbetet. den reformering som nu sker, och vad som kräver annan beredning — om förslagen skall remitteras till olika instanser eller om de kan behandlas utan beredning inom departementet.
Herr talman! Det var ett bra klargörande. Det är självklart att det inte är några konkreta förslag och att det är de politiska instanserna som skall fatta beslut. Jag tycker att det är utmärkt att det sker ett snabbt arbete i departementet. Då hoppas jag också att vi här i riksdagen mycket snabbt kan få se resultat i form av konkreta förslag från bostadsministern.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara en interpellation av Jan Bergqvist, ställd till industriministern, angående kontrollen över utlandsä da företags verksamhet i Sverige. Då Jan Bergqvist är förhindrad att i dag närvara i kammaren avser jag att besvara interpellationen fredagen den 20 november.
Herr talman! Arne Andersson i Gustafs har ställt en fråga till mig som gäller sekretesslagens tillämpning hos de allmänna försäkringskassorna. Bakgrunden är enligt frågeställaren följande. En försäkringskassa uppmanade en vårdnadshavare som uppbar bidragsförskott att vidta åtgärder för att få underhållsbidraget höjt. Hon riskerade annars att försäkringskassan skulle dra in bidragsförskottet. Vårdnadshavaren begärde att få reda på den underhållsskyldiges sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringska sekretesslagen. ssan sade nej till framställningen med hänvisning till Mot denna bakgrund har Arne Andersson alltså frågat mig om jag är beredd att medverka till en översyn av sekretesslagen så att inte sådana förhållanden som han har påtalat behöver uppstå i fortsättningen. Låt mig först slå fast att jag inte kan uttala mig om hur myndigheterna tillämpar sekretresslagen i enskilda ärenden. Rent allmänt kan jag säga att uppgifter om enskildas personliga förhållanden som finns hos försäkringskassorna är sekretessbelagda, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgifterna röjs. Under begreppet personliga förhållanden faller bl.a. uppgifter om en persons ekonomi. Utgångspunkten för bedömningen av om ”men” föreligger är den berörda personens egen uppfattning i frågan. Bedömningen lär ibland leda till att uppgifterna är sekretessbelagda. Men sekretesslagen innehåller också regler om undantag från sekretessen. hindrar sekretessen normalt inte att den som är part i ett ärende tar del av handlingar och annat material i detta. Principen är nämligen den att en part i ett ärende skall ha full insyn i de förhållanden som kan läggas till grund för avgörandet. Reglerna om sekretess i förhållande till parter i ärenden har inte i sak ändrats med den nya sekretesslagen. Enligt min mening torde en försäkringskassa inte kunna besluta om att dra in ett bidragsförskott utan att delge den bidragsberättigade det material som kassan tänker lägga till grund för sitt avgörande. Jag anser alltså att sekretesslagens regler är lämpligt utformade på denna punkt. Någon översyn av lagen i denna del behövs därför inte.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det var klargörande åtminstone i ett avseende, nämligen att någon ändring av nuvarande bestämmelser inte skall ske. Men jag kanske kan få utveckla frågan något. Som framgått rör det sig om en vårdnadshavare som av försäkringskassan i ett län tillsagts att medverka till att få underhållsbidraget höjt, annars skulle hon mista sitt bidragsförskott. Kvinnan vidtog åtgärden att vända sig till ett ombud, som i sin tur vände sig till försäkringskassan för att få reda på den underhållsskyldiges sjukpenninggrundande inkomst. Svaret blev nej — ”den uppgiften lämnar vi inte ut, den kan vara till men för den försäkrade”. Ombudet gick vidare till kammarrätten och fick samma besked — uppgiften skulle inte lämnas ut. Vid en prövning i regeringsrätten lämnades besvären utan bifall. Det måste kännas ganska underligt för denna kvinna, då försäkringskassa som myndighet i ett fall säger att om ingenting görs för att få underhålls draget höjt så mister man det underhåll för barnet som många gånger är av avgörande betydelse för att barnets försörjning skall klaras. När man sedan vill ha besked om den sjukpenninggrundande inkomsten får man av samma myndighet svaret nej. Det är litet märkligt. Personligen tycker jag inte att en persons inkomst, som i vissa fall är offentlig — jag tänker på taxeringslängderna — hos försäkringskassan, när det gäller den sjukpenninggrundande inkomsten, skulle vara sekretessbelagd av den anledningen att uppgiften skulle utgöra men för den försäkrade. I stället borde underhållet till barnet anpassas till betalningsförmågan. Jag är något förvånad över handläggningen.

Herr talman! Jag vill gärna klarlägga den skillnad som enligt min mening föreligger mellan det fall som har prövats av regeringsrätten och den situation som rent hypotetiskt målats upp i den framställda frågan. Jag har själv fattat regeringsrättens avgörande så, att där var den som ville ha ut uppgiften om den sjukpenninggrundande inkomsten inte part. Ställs frågan på sin spets, och vederbörande alltså lider risk att få sitt bidragsförskott indraget, är vederbörande part och har därför rätt att få ut uppgiften om den sjukpenninggrundande inkomsten. Jag kan alltså mycket väl förstå att Arne Andersson i Gustafs har framställt frågan. Den nya sekretesslagen har ju gett upphov till diskussion. Men i det här fallet tror jag faktiskt att lagen, om saken ställs på sin spets hos försäkringskassan, leder till ett riktigt resultat.
Herr talman! I det aktuella ärendet var vårdnadshavaren part. Det kan vara så att när en sådan här dom blir känd hos de allmänna försäkringskassorna uppfattas den som en regel för hur ärenden av den här arten skall handläggas. Det är det som jag tycker är så utomordentligt allvarligt. Den nämnda domen redovisades på en konferens för alla försäkringskassor i landet. Då kunde det bli på det sättet att försäkringskassorna tolkade domen som en anvisning om hur sådana här ärenden skall handläggas. Personligen tycker jag att det måste kännas besvärande för en vårdnadshavare att av samma myndighet som begär att man skall vidta åtgärder för att få en ändring av underhållsbidraget till stånd få beskedet att någon uppgift om den underhållsskyldiges inkomst inte lämnas ut.
Herr talman! Som jag nyss sade förstår jag mycket väl att frågan har framställts. Jag tror att det har förelegat vissa missförstånd. Jag hoppas därför att det som förevarit i samband med detta frågesvar också skall kunna spridas till försäkringskassorna och att vi skall få en handläggning av dessa frågor som är mer klargörande än vad som hittills varit fallet.
Herr talman! Jag tolkar ju eministerns uppgifter så att det svar som han ger i kammaren är mer vägledande för försäkringskassorna än vad regeringsrätten har redovisat i sin dom.
I Älmhult har det nyss varit en storbrand i en lagerbyggnad, där olika brännbara material, bl.a. PVC-plast, lagrades. I samma byggnad lagrades också metalliskt natrium. Brandens primärorsak var obehörigt tillgrepp av natrium. Säkrare förvaring av natrium och brandbegränsande sektorisering hade säkerligen kunnat begränsa brandens omfattning eller helt förhindra den. Ärindustriministern beredd att vidta åtgärder som syftar till att i framtiden förhindra eller begränsa bränder liknande den i Älmhult?
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag inte har gett uttryck för någon annan mening än vad som kommit till uttryck i regeringsrättens dom. Jag har sagt att den situationen att vederbörande är part och kan bli utsatt för risk att få sitt bidragsförskott indraget inte föreligger i regeringsrättens dom och att om den situationen föreligger, då bör försäkrings ten.

Herr talman! Per Israelsson har frågat industriministern om han är beredd att vidta åtgärder som syftar till att i framtiden förhindra eller begränsa bränder liknande den i Almhult. Arbetet inom regeringen är så fördelat, att det är jag som skall svara på frågan. Branden i Älmhult uppstod i samband med ett inbrott i en lagerbyggnad. vid vilket metalliskt natrium tillgreps och kastades i vatten. Metalliskt natrium är en alkaliemetall som måste hållas avskild från fukt eller vatten. Om ämnet kommer i direktkontakt med vatten. bildas genom en kemisk reaktion vätgas med risk för explosioner och brand. Det kommer undan för undan nya kemiska preparat som om de används på felaktigt sätt kan leda till allvarliga konsekvenser. Den som levererar att förhindra viss typ av bränder metalliskt natrium skall ange hur ämnet lämpligen bör hanteras och förvaras. Utvecklingen på området följs kontinuerligt av de ansvariga myndigheterna. Enligt de olika internationella överenskommelserna om transport av farligt gods skall metalliskt natrium vid internationella transporter vara märkt med särskild beteckning. Det betänkande om säkrare transporter av farligt gods som nu bereds inom regeringskansliet innehåller förslag om svenska regler för transporter av sådana ämnen som metalliskt natrium. Regeringen lämnar inom den närmaste tiden ett förslag om transport av farligt gods till lagrådet för yttrande. Den kommitté för undersökning av allvarliga olyckor som regeringen har beslutat om utgör vidare ett inslag i det förebyggande arbetet. Jag har också inhämtat att räddningstjänstkommittén. som inom kort lägger fram ett principbetänkande, i sitt arbete lägger särskild vikt vid de förebyggande åtgärderna. Det är självklart att man så långt det är möjligt bör försöka förhindra eller begränsa såväl bränder liknande dem i Älmhult som andra bränder. Jag kommer därför i det fortsatta arbetet på räddningstjänstens område att verka för åtgärder i denna riktning.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret på min fråga. Metallen natrium med den kemiska beteckningen Na är klassad som ett vådligt ämne och underkastat endast de bestämmelser som gäller för sådana. Polismästaren i Älmhult var mycket upprörd över de tillgrepp av natrium som förekommit där under en längre tid. Fortfarande vet man inte var en del av det tillgripna natriumet finns. Polismästaren vill införa samma bestämmelser för natrium som redan finns för sprängämnen. Jag har förståelse för att polismästaren kan ha varit upprörd. Tillgreppen har inte skett för att man vill uppnå ekonomisk vinning utan avsikten har varit att leka med det tillgripna ämnets verkningar. Dessa verkningar har man tydligen inte fullt ut förstått. trots att brandmyndigheterna på platsen försökt gå ut med information, främst till ungdomar, om de farliga verkningar natrium kan få om det hanteras på ett felaktigt sätt. Det rör sig faktiskt om en farlig och för samhället dyrbar lek. Det är inte natrium i sig som är farligt utan de effekter som uppstår när det kommer i kontakt med fuktighet och vatten. Då frigörs vätgas, som med luft ger en explosiv blandning. Eldfenomen uppstår vid kontakt med vatten. gasen tänds och explosionen är ett faktum. Efter reaktionen med vatten bildas också ett frätande ämne, natriumhydroxid, som bl.a. kan skada ögonen allvarligt. Det är givetvis mycket farligt om metallen kommer i kontakt med fukten i en människas öga. Då uppstår lätt mycket svåra brännskador. Utöver risken för skador på människor finns risk för att bränder sätts i gång. Det kan ske med tidsfördröjning. om natriumbitar kastas kring vid en gasexplosion. Det var just vad som hände i Älmhult. Det här är mycket allvarliga verkningar. Trots att ämnet i sig inte är speciellt farligt är verkningarna mycket otrevliga. kilt risken för fördröjda bränder. Jag ifrågasätter inte om det behövs ny lagstiftning, men jagifrågasätter om det inte kan behövas en ny tillämpning och klassning, som leder till hårdare bestämmelser för hanteringen av detta ämne. så att det inte kan tillgripas på sätt som nu har skett. Vidare behövs ökad upplysning om hur det verkar.
Herr talman! Jag kan säga till herr Israelsson att inom den ansvariga myndigheten, sprängämnesinspektionen, undersöks f. n. möjligheten att reglera hanteringen av varor av det här aktuella slaget. Det är viktigt att man kan komma fram till vilken förändring som behövs i det fallet och se om det blir möjligt att göra den nödvändiga kategoriuppdelningen. Det är här, som jag sade, svåra definitionsoch avgränsningsproblem. Natrium och liknande ämnen omfattas av bestämmelsen om hälsooch miljöfarliga varor. Därutöver vill jag bara erinra om att man också genom arbetarskyddslagstiftningen kan få till stånd en tillämpning av regler som det är viktigt att ta hänsyn till.
Herr talman! Jag vill upprepa att den svåra branden i Älmhult föregicks av tillgrepp under en längre tid. Det har också tidigare inträffat en olycka i Älmhults kommun. Man lekte med det här ämnet och kastade det i en brunn. 40-50 människor fanns stående runt omkring. Dess bättre blev bara en person skadad — det var en flicka som blev svårt bränd, och det är illa nog. Det finns alltså anledning att se över bestämmelserna om hanteringen av det här ämnet. Jag har själv arbetat med det och vet exakt hur det uppför sig. Enligt länsstyrelsen i Kronobergs län finns kalium men inte natrium med på listan — kalium reagerar snabbare än natrium men har ungefär samma verkan. Det kan därför finnas anledning att mot bakgrund av erfarenheterna från branden se över hanteringen av metalliskt natrium. Det kan också finnas anledning att se över hur man bygger. T. ex. en sektionering av byggnaderna skulle avsevärt ha begränsat branden, som det ändå tog lång tid att komma till rätta med. Dess bättre kunde man genom ett rådigt ingripande hindra branden att sprida sig så att arbetslokaler och liknande inte blev utsatta. Därför fick den inte några följder för sysselsättningen. Det sägs i svaret att det finns anledning att följa den här frågan, och det tycker jag verkligen att det gör.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att en översyn är på gång i två avseenden — jag nämnde det tidigare. Jag vill gärna understryka att det här är ett område där det är utomordenligt viktigt att man kan vidta alla de förebyggande åtgärder som är möjliga. Jag vill gärna än en gång säga att vi självfallet skall följa frågan med stor uppmärksamhet och företa de förändringar som är möjliga efter de analyser som kommer att ske.
Herr talman! Jag är nöjd med svaret. Jag får hoppas att vi med gemensamma krafter skall kunna se till att sådana här bränder i fortsättningen kan undvikas. Bränder kan vi aldrig helt undvika. trots att de är besvärande och förorsakar kostnader och ibland arbetslöshet. Men bränder som har startats på ett så onödigt sätt som branden i Älmhult måste vi i fortsättningen se till att undvika.

Herr talman! Birgitta Rydle har frågat mig om jag anser att ett utkast till vissa ändringar i skolförordningen som utarbetats inom utbildningsdepartementet beträffande betygssättningen i orienteringsämnen står i överensstämmelse med riksdagens beslut om ny läroplan för grundskolan. Riksdagen fattade våren 1979 beslut om en ny läroplan för grundskolan . Med utgångspunkt i detta beslut har regeringen utfärdat mål och riktlinjer, kursplaner samt timplaner. En utgångspunkt såväl för propositionen som låg till grund för riksdagsbeslutet som för utbildningsutskottets yttrande var att olika orienteringsämnen bör integreras. Varken föredraganden eller utskottet ville dock följa skolöverstyrelsens förslag om en för samtliga orienteringsämnen gemensam kursplan. Beslutet innebär i stället att en kursplan skall finnas för ämnena inom den naturorienterande ämnesgruppen och en för ämnena inom den samhällsorienterande. Inom resp. ämnesgrupp skall mål och huvudmoment gälla gemensamt för ämnena i gruppen. den naturorienterande ämnesgruppen finns således inte längre särskilda mål och huvudmoment för fysik, kemi och biologi. Inslag från dessa ämnen ingår i olika mål och huvudmoment som gäller för hela ämnesgruppen. längre ange ett visst antal studieveckotimmar avsatt för samtliga orienteringsämnen, medan för mellanoch högstadierna särskild tid finns angiven för samhällsresp. naturorienterande ämnen. Mot bakgrund av att varken mål och huvudmoment eller timplaner i Lgr 80 är uppdelade på de olika orienteringsämnena kan det vara svårt att sätta betyg i varje ämne för sig. Ett utkast till ändring i skolförordningen har därför utarbetats inom utbildningsdepartementet med innebörd att eleverna skall få ett sammanfattande betyg i den samhällsorienterande ämnesgruppen och ett i den naturorienterande. Detta utkast har utsänts till länsskolnämnder, skolstyrelser och fackliga organisationer på skolområdet, bl.a. för att ge möjlighet för dem att inkomma med synpunkter före regeringens ställningstagande. Huruvida det är möjligt att förena riksdagsbeslutet om Lgr 80 med någon annan form av betygssättning i orienteringsämnen än sammanfattningsbetyg, får övervägas i det fortsatta beredningsarbetet av förslaget inom utbildningsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på min fråga. Jag konstaterar att jag inte kan finna att det i riksdagsbeslutet talades om en Jag är faktiskt förvånad över att skolministern på detta sätt går emot den princip som var ledande för SIA-reformen, att flytta ned beslutanderätten till kommunerna och skolorna. Med detta beslut tar alltså Ulla Tillander ifrån klasskonferensen rätten att själv besluta om man vill gå in för att ge betyg ide enskilda ämnena eller om man vill ge ett sammanfattande betyg för resp. ämnesgrupp. Jag vet mycket väl att i den nya läroplanen betonas vikten av en integrering mellan ämnena, och där framhålles att man bör arbeta med projekt över ämnesgränserna. Varje enskilt ämne som ingår i resp. block går dock klart att identifiera.

ser jag flera risker med det. Ett resultat kan bli att den projektinriktade undervisningen används i så stor utsträckning att baskunskaperna i varje enskilt ämne blir lidande liksom också m igheterna att pröva dem. Och hur går det med elevernas specialintresse för enskilda ämnen? Inte kommer det att stärkas och uppmuntras! Eleverna ser ingen anledning att anstränga sig eller visa sitt specialintresse, om de inte därigenom kan höja sitt sammanfattningsbetyg. Det finns ju ingen morot i form av ett konkret resultat. En elev som har betygen 2, 2,3. 3 och en annan elev som har 4, 4, 3, 3 i de olika ämnena kan i ämnesgruppen båda få I somras gick skolministern ut med ett uttalande om att kristendomsämnets ställning skulle stärkas i skolan. Anser Ulla Tillander att det är ett bra sätt att göra det genom att ta bort möjligheten för en elev att få betyg i religionskunskap?

Herr talman! Birgitta Rydles inlägg baserar sig faktiskt på en missuppfattning. Jag har aldrig sagt att det skall bli sammanfattningsbetyg. Det har heller aldrig varit avsikten att betygsfrågan skall avgöras inom kommunerna, för vi måste ha en enhetlig betygssättning i landet. På förekommen anledning vill jag också säga att jag inte ser förslaget om gemensamt betyg för SO resp. NO-blocken som ett steg mot ett avskaffande av betygen. Min inställning är den att jag helhjärtat ställer mig bakom remissförfarandet. Jag hoppas att Birgitta Rydle lade märke till att det står i svaret att frågan skall ut på remiss. Av detta följer också att sammanslagningen av flera betyg till ett inte alls är en självklarhet. Det beror på att tre betyg är tre olika betyg, som kan ge större information än ett samlat betyg. Detta kan visserligen låta som en truism, men det som gör att det inte är en självklarhet är att ämnena i den nya läroplanen kommer att integreras. Det kommer därför att kunna vara svårt att särskilja tre ämnen var för sig, när de är integrerade i ett gemensamt arbetsområde. För att belysa svårigheterna skall jag ta ett konkret exempel. Låt oss tänka oss att man på högstadiet läser ett arbetsområde som heter Indien. Man tar timmar från olika ämnen och för samman till ett block. Geografi. samhällskunskap, religionskunskap och historia smälter samman, precis som iden verklighet man vill studera. Frågan är om det sedan är så lätt att särskilja elevens prestationer i de olika ämnena med skilda betyg, eller om det inte är bättre att ha ett gemensamt betyg för en elevs prestationer. Detta är bara ett exempel på de överväganden som man kan göra inför det här problemet. Vissa delar av en kurs läser man visserligen var för sig, så det finns naturligtvis möjlighet att sätta betyg för varje ämne för sig. Det är innan beslut fattas i de här frågorna som det är angeläget att man avlyssnar erfarenheter från såväl lärare, föräldrar och elever som andra intressenter ute på fältet. Därför skall frågan ut på remiss. Jag har alltså aldrig sagt att det skall bli sammanfattningsbetyg.
Herr talman! Jag tackar för detta klarläggande — jag kan alltså känna mig något lugnad. Jag blir ändå litet förvånad över att man bara kommer med ett enda förslag, nämligen att det skall bli ett sammanfattande betyg. Det hade kanske varit riktigare om man även hade haft med alternativ. Beträffande det samlade ämnesområdet Indien vill jag säga att det naturligtvis är trevligt när man kan integrera de olika ämnena när man går igenom ett land. Inte desto mindre är det i många fall olika lärare som samarbetar och undervisar om olika delar av ämnet Indien. Lärarna har ju sina resp. ämneskunskaper i botten. Att slopa betygen i de separata SO och NO-ämnena anser jag är en fortsättning av att släta ut och tona ner betygens funktion. Det innebär vidare en försvagning av orienteringsämnenas ställning i undervisningen. Det går också tvärtemot vad en stor majoritet av föräldrar, elever och lärare tycker. Det måste vara en uppgift för en skolminister att komma med förslag som ger elever och lärare stöd och stimulans, och det gör inte det här förslaget. Jag konstaterar att jag inte fick något svar på min fråga om religionskunskapen. Jag har här i min hand ett protestbrev. som jag har fått från ett antal lärare vid en skola. Det är inte det enda protestbrev jag har fått. Jag hoppas att det kommer så många att det här förslaget efter remissförfarandet aldrig kommer att genomföras.
Herr talman! Birgitta Rydle efterlyste alternativ. Ett alternativ är ju faktiskt det betygssystem som vi har i dagsläget. Man har alltså två alternativ att jämföra. Jag vill emellertid understryka igen att Lgr 80 aktualiserar frågan om gemensamma betyg genom sin speciella konstruktion. Det finns dock inget absolut, orubbligt eller nödvändigt samband mellan Lgr 80 och gemensamma betyg, utan här måste det finnas utrymme för bedömning, för flexibilitet och för ett pragmatiskt sätt att se på betygsfrågan.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela följande: Av arbetsmässiga skäl kan jag inte inom föreskriven tid besvara dels interpellationen av Stina Andersson och frågan av Lilly Bergander om behovet av apoteksservice i Stockholms skärgård, dels frågan av Inga Lantz om behovet av apotek i glesbygdsområden och dels interpellationen av Oswald Söderqvist om verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har kommit överens med dem att besvara interpellationerna och frågorna den 6 november 1981.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig när byggstarten av en ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli ett faktum. Kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande överlämnade i november 1980 huvudhandlingar för en nybyggnad för kvinnoklinik till regeringen. Kommittén begärde att få projektera vidare till bygghandlingar. Ärendet remitterades till nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande, som i yttrande den 18 september 1981 bl.a. föreslår att förhandlingar skall äga rum i frågan om statens andel av projekteringsoch byggnadskostnaderna innan byggnadskommittén får uppdrag om fortsatt projektering. Regeringen kommer med anledning av nämndens förslag att denna vecka uppdra åt statens förhandlingsnämnd att skyndsamt förhandla i kostnadsfördelningsfrågan. Förhandlingsnämnden förhandlar f. n. med Uppsala läns landstingskommun om ett överförande av huvudmannaskapet för Akademiska sjukhuset till landstingskommunen. Förhandlingarna bedrivs med sikte på att genomföra en förändring av huvudmannaskapet fr.o.m. den 1 januari 1983. Man kan förvänta sig ett snabbt resultat av förhandlingarna. I dessa förhandlingar tas även frågan om kvinnokliniken upp. Om förhandlingsnämnden överlämnar avtalsförslagen omkring månadsskiftet november-december i år, har regeringen underlag för ett beslut i projekteringsfrågan före detta års utgång. Enligt byggnadskommittén kan byggnadsproduktionen starta på försommaren 1983 om projekteringsuppdrag ges i slutet av detta år. Kommittén har också kommit in med ett förslag, som innebär att schaktningsarbeten för kvinnokliniken skulle kunna börja redan i oktober 1982. Förslaget får övervägas i samband med frågan om projekteringsuppdrag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för att hon har svarat på min fråga. Beträffande innehållet varet måste jag erkänna att jag inte är riktigt nöjd, och jag skall be att få återkomma till det. Får jag först konstatera att det faktiskt är den fjärde hälsovårdsministern på fem år som jag nu diskuterar kvinnokliniksbygget vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med. Det började faktiskt med en motion nr 1221, daterad den 27 januari 1976, från socialdemokraterna i Uppsala län. I den klargjorde vi ganska bestämt behovet av det här bygget. Det är ett behov som är mera uppenbart i dag, naturligt nog — alla blir vi ju äldre med åren, och det gäller också frågan om kvinnokliniksbygget vid Akademiska sjukhuset. Det här kan ju låta litet skämtsamt, men ser vi, som den nyvalde partiordföranden för moderaterna föreläst för oss i TV och annorstädes att man skall göra, till människorna bakom — det är onekligen sant att vi bör göra på detta sätt — möter vi en stor grupp vårdbehövande människor som är i en ganska olidlig situation. Det gäller också personal som arbetar under helt otillfredsställande förhållanden. Till saken hör att Enköpings förlossningsvård för en tid sedan flyttades till Uppsala, vilket gjort kön av vårdbehövande och trängseln ännu olidligare. Lägger vi därtill arbetsmarknadssituationen för byggnadsarbetare i Uppsala län, i samband med att man inom en relativt snar framtid kommer att börja avveckla byggnadsarbetena vid Forsmark, kommer vi fram till att det sammantaget är en mycket besvärlig situation. Jag och andra har återkommit under senare år i motioner, interpellationer och frågor för att driva på byggandet av kvinnokliniken. Det har faktiskt varit fråga om att driva ganska så ovilliga hälsovårdsministrar framför sig i den här frågan. Det förtjänar dock att nämnas att socialutskottet har givit sitt fulla stöd. Låt mig citera ur dess betänkande 1980/81:19, där det framhålls: ”Utskottet, som under ett tidigare år haft tillfälle att göra ett studiebesök i den nuvarande kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vill för sin del understryka att denna fråga har sådana brister att en ny kvinnoklinik måste tillkomma vid sjukhuset. Frågan om uppförande av en ny kvinnoklinik har varit aktuell sedan lång tid tillbaka och ett ytterligare dröjsmål i ärendet vore ytterst olyckligt.” Vad är det då som svaret nu egentligen säger? Jo, att det blir fråga om ett ytterligare dröjsmål. Det skall nu förhandlas om kostnadsfördelningen mellan landsting och stat. Det finns ett avtal sedan många år tillbaka, där kostnaderna är reglerade. Det ankommer på staten att stå för 40 90 av Jag frågar statsrådet: Ryggar man verkligen från departementets sida ingångna avtal? I så fall är det ytterst allvarligt. Låt mig innan min tid är ute konstatera att jag skrev ett brev till statsrådet i den här frågan den 5 september i år. Jag har inte fått något svar. Det skulle vara värdefullt att få veta, om statsrådet inte svarar på brev i för människor ytterst angelägna frågor. Jag upprepar att det gäller vårdbehövande, personal och i hög grad även byggnadsarbetare i Uppsala län.

Herr talman! Jag skall svara på den sista frågan först. Jo, Hans Alsén, jag svarar på brev. Jag svarar på fem, ibland upp till tio tolv brev om dagen. Men jag svarar inte alltid så snabbt på brev som inte innehåller några direkta frågor. I brevet från Hans Alsén gjordes enbart en uppmaning, och den visste jag att jag skulle få ändå.

Jag vill vidare framhålla följande. Jag har själv besökt kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset. Det besöket liksom vad jag känner till därutöver gör att jag är mycket medveten om att kvinnokliniken, som Hans Alsén säger, är gammal och har stora tekniska och sanitära brister. Man måste självfallet göra någonting för att modernisera vården och ge personalen bättre arbetsförhållanden. Hittills har regeringen givit uppdrag om projektering i huvudhandlingar, men de fortsatta ställningstagandena måste bli beroende av resultaten av de pågående förhandlingarna. Det är angeläget att de går snabbt, och det är därför som regeringen på torsdag kommer att erinra om att det är bråttom.
Herr talman! Det här låter ju mycket vänligt — statsrådet är medveten om behovet osv. —, men det var inget svar på min fråga som är central i sammanhanget: Ryggar statsrådet och den nya regeringen ingångna avtal? 5 Riksdagens protokoll 1981/82:11-13 Man skall nämligen enligt vad som står i svaret förhandla om kostnadsfördelningen. Det är, som jag ser det, en alldeles onödig förhandlingsomgång. Den frågan är reglerad i avtal. Jag ber nu om svar på den frågan. Det sades vidare att kvinnoklinikfrågan kommer att behandlas skyndsamt, eftersom den tas upp i samband med förhandlingarna om huvudmannaskap för Akademiska sjukhuset, vilka skall kunna genomföras snabbt. Om detta går i lås, skall man kunna vara i stort sett klar före årets utgång. Ja, det är möjligt, om man ser det från departementets sida. Men jag vet mycket väl att landstinget i Uppsala län icke anser den förhandlingen vara så enkel. Tvärtom är det en synnerligen komplicerad fråga, och den har inte blivit mindre komplicerad genom att vi under senare tid har fått frågan om regionsjukvården in i förhandlingsbilden. Jag hävdar mycket bestämt att det som statsrådet nu har sagt i sitt svar tyvärr innebär att statsrådet fullföljer sina företrädares exempel när det gäller att förhala byggandet. Jag hade — och jag vet att jag talar för invånarna i Uppsala län — satt stort värde på ett svar, som förutom att vara allmänt välvilligt och positivt. också hade innehållit ett klart besked om att ni nu startar projekteringen och siktar till ett byggande som kan börja på hösten 1982. Därigenom skulle möjligheter ges att möta en besvärlig arbetsmarknadssituation i Uppsala län och förutsättningar skapas för den vård som vi så väl behöver och som också statsrådet har vitsordat. Jag upprepar frågan: Ryggar ni ingångna avtal?
Herr talman! Att starta ett byggande hösten 1982 vore naturligtvis mycket önskvärt från många synpunkter, men det är i praktiken icke möjligt. icke ens om det gavs ett sådant uppdrag i morgon. Jag hänvisar i mitt svar till hur lång tid det tar efter projekteringsuppdraget. Regeringen står för ingångna avtal men håller nu — vilket Hans Alsén mycket väl vet — på att förhandla om ett avtal om överförande av huvudmannaskapet från staten till landstinget. Då är det rimligt att man ser över alltihop i ett stort paket. Detta är ett normalt förhandlingssätt när man ingår avtal. Till dess några andra avtal har slutits kommer regeringen att följa tidigare ingångna.
Herr talman! För att knyta an till det som statsrådet nu senast sade konstaterar jag att det i det här svaret finns en mening som är helt onödig, nämligen att man skall förhandla om kostnadsfördelningen i det speciella byggnadsprojektet. Det finns ett avtal, och det är ni tydligen inte beredda att rygga, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Det gäller alltså frågan om kostnadsfördelningen: 40 90 för staten och 60 2 för landstinget. Jag tycker det är egendomligt att man i departementet i stort sett i sex års tid har hållit på att hantera den här byggnadsfrågan och att det har varit ständiga fördröjningar. När man nu har kommit så långt att en byggstart är möjlig, säger man att frågan skall bli föremål för behandling i samband med att frågan om övertagande av huvudmannaskapet skall diskuteras. Detta är, som jag ser det, huvudlöst när det finns ett avtal. Sedan, fru statsråd, vill jag när det gäller byggstarten bara hänvisa till vad som s i frågesvaret, som jag tycks ha läst noggrannare än svararen själv. Det sägs nämligen på slutet där: ”Kommittén har också kommit in med ett förslag, som innebär att schaktningsarbeten för kvinnokliniken skulle kunna börja redan i oktober 1982.” Schaktningsarbeten är byggnadsarbeten och en viktig sysselsättningsfaktor. Det tror jag statsrådet skall ta till sitt hjärta.
Herr talman! Jag vet att schaktning kräver byggnadslov, men jag uppfattar byggande som uppförande av murar, och det går inte att göra tidigare, såsom också framgår av svaret. Jag skulle bara försöka förklara för Hans Alsén att nuvarande avtal innebär att staten står för 40 20 av kostnaderna. Men det är om sjukhuset övergår i landstingets regi som man skall förhandla om hur mycket staten eventuellt skall betala av det hela.
Herr talman! Det här liknar advokatyr, bästa fru statsråd. Det finns ett avtal. Se då till att fullfölja det! Det kräver den andra avtalsslutande parten. Det vore märkligt om ni skulle rygga det avtal som redan finns därför att ni säger att ni vill sluta ett nytt avtal. Det här blir ju bara — jag upprepar det — en ny fördröjning av ett angeläget byggande, som skall lösa stora vårdproblem, som skall skapa goda förhållanden för en mycket duktig personal, vilken arbetat under olidliga förhållanden, och som ger möjlighet till sysselsättning för byggnadsarbetare vilka i dag på grund av den avveckling av arbetena i Forsmark som börjar våren 1982 inte vet var de skall få sin utkomst. Jag tycker som sagt var att det hä är advokatyr och dessutom ett cyniskt resonemang, där formalia helt sätts i förgrunden. Varför säger man att byggnadsfrågan, en fråga som parterna konkret diskuterat i fem sex år, nu skall bli föremål för prövning i samband med diskussionen om övertagandet av huvudmannskapet? Detta är ju en helt annan sak.
Herr talman! Vi skall inte tvista om vem som har ägnat sig åt advokatyr. Det gäller ju helt andra regler för landstingskommunala sjukhus än för statliga — det är det som jag försöker att förklara för Hans Alsén.
Herr talman! Jag är självfallet tacksam för all den information som jag kan motta av ett statsråd i vår nuvarande regering, men den senaste informationen var helt onödig. Jag är fullständigt på det klara med att det rör sig om andra förhållanden. Vad som gäller nu regleras i det avtal som slutits redan tidigare. I det avtalet står det — och jag upprepar vad jag inledningsvis sade — att byggenskap som skall fördelas kostnadsmässigt, 40 26 på staten och 60 9e på landstinget i Uppsala län, skall klaras på så sätt t.o.m. etapp 4. Denna etapp omfattar kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset. Försök inte att resonera bort detta. Jag upprepar att det här är fråga om advokatyr. Dessutom är det ett cyniskt resonemang, eftersom det gäller människor som har gått och väntat orimligt länge på detta bygge. Nu skall det hela kastas in i en förhandlingsomgång som jag är övertygad om blir mycket långdragen, inte minst med hänsyn till statsrådets sätt att uppträda mot huvudmännen i Uppsala läns landsting när det gäller Akademiska sjukhuset och dess driftfrågor. Statsrådet vet nog vad jag menar i det sammanhanget. Detta är bedrövligt.
Herr talman! Jag vill bara upplysa Hans Alsén om, att när det gäller den nuvarande kostnadsfördelningen beträffande Akademiska sjukhuset, står staten för 40 96, Uppsala läns landsting för 30 26 och regionlandstingen för 30 9.
Herr talman! Det gäller alltså landstingen över huvud taget. Vad som nu diskuteras i riksdagens kammare är statens ansvar, och när det gäller detta är statsrådet den främsta representanten. Nu vill statsrådet krypa ifrån detta ansvar och underlåta att stå för ingångna avtal. Av en rad olika skäl tycker jag att detta är ytterst beklagligt. Snart har statsrådet Ahrland förbrukat allt förtroende i Uppsala län. Jag upprepar: De diskussioner som har förts under senare tid avseende driftkostnader vid Akademiska sjukhuset har varit av ytterst beklagligt slag. Till detta kommer nu det här. Tydligen vill statsrådet i sitt ”nyskapande” på detta område också medverka till att staten, där bl.a. alla vi som sitter i denna kammare har ett ansvar, ryggar avtal. Detta är ytterst märkligt.

Herr talman! Anna-Greta Skantz har frågat mig om jag avser att utvärdera den användning av preventivmedlet Depo-Provera som godkänts av socialstyrelsen. Grundläggande bestämmelser om läkemedelskontrollen finns i läkemedelsförordningen . Läkemedelskontrollens innebörd och syfte framgår av 4 § i nämnda förordning, där det sägs att ett läkemedel skall vara av fullgod beskaffenhet och att det vid normal användning inte får medföra skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten. Endast sådana läkemedel som registrerats av socialstyrelsen får försäljas. Sverige i huvudsak för behandling av vissa cancersjukdomar. Socialstyrelsen har den 11 september 1981 godkänt att medlet också skall få användas som preventivmedel för kvinnor ”där långsam återkomst av fertilitet efter avslutad behandling kan accepteras och där andra preventivmedel gett biverkningar eller på annat sätt bedömts olämpliga”. Till grund för socialstyrelsens ställningstagande har legat omfattande studier av medlets egenskaper och verkningar utförda sedan år 1963. Sammanlagt omfattar studierna 213000 kvinnor eller ca 2,8 miljoner menstruationscyklar. Enligt socialstyrelsen har inget annat hormonellt preventivmedel utsatts för så omfattande studier. I den allmänna debatten har framförts att medlet skulle vara förknippat med en serie allvarliga biverkningar. Dessa farhågor har inte vetenskapligt kunnat verifieras. Enligt socialstyrelsen har Depo-Provera inte visat sig ge upphov till allvarliga medicinska komplikationer av något slag. Vidare har världshälsovårdsorganisationen vid ett möte för några veckor sedan också ställt sig bakom samma vetenskapliga bedömningar som socialstyrelsen gjort om Depo-Provera. Registrerade läkemedel skall enligt läkemedelsförordningen fortlöpande kontrolleras av socialstyrelsen, och det är inte regeringens uppgift att utvärdera enskilda läkemedel. Socialstyrelsen kommer självfallet att noggrant följa användningen av Depo-Provera.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är naturligtvis medveten om att det inte är regeringens uppgift att utvärdera enskilda läkemedel. Men min fråga avsåg närmast om statsrådet hade för avsikt att ta något initiativ till en utvärdering eller en uppföljning av användandet av detta preventivmedel. Frågan har jag ställt med anledning av den mycket stora oro som många människor känner. Men tydligen delar inte statsrådet denna oro. Därför vill jag fråga: Är statsrådet beredd att gå ut och säga till kvinnorna: Er oro är obefogad, Depo-Provera ger inga biverkningar och är heller inte cancerframkallande? Jag utgår från att statsrådet har haft möjlighet att ta del av beslutsunderlaget för socialstyrelsens godkännande av att Depo-Provera används som preventivmedel i Sverige. Jag utgår också från att hon tagit del av de många särskilda yttranden som finns och observerat de betydande inskränkningarna i indikationen som skett. Läkemedelsföretagets ansökan gällde ursprungligen att medlet utan inskränkningar skulle få användas som antikonceptionsmedel för kvinnor. Inte förrän tillverkaren accepterat betydande inskränkningar i indikationen bedömdes medlet som godtagbart. De inskränkningar som gjorts har naturligtvis inte tillkommit av en tillfällighet. Att tveksamheten varit stor framgår av flera utlåtanden. I något fall har man tillstyrkt godkännande ”om än med viss tvekan”. Det är denna tveksamhet som är så oroande. Och jag är förvånad över att statsrådet inte har märkt denna oro eller själv känner oro. Avgörande för beslutet uppges ha varit att medlet efter ett antal försöksserier befunnits synnerligen effektivt och ge förhållandevis få och små biverkningar. Vad menas med ”få och små biverkningar”? Ja, det är beroende av vem som gör bedömningen. En professor skriver i ett utlåtande: ”Depo Provera är ett synnerligen intressant preventivmedel för kvinnor som ej kan använda p-piller och som av olika skäl ej kan använda spiral.” Det är professorns syn. Jag tror inte att kvinnor som ges Depo-Provera ovetande om biverkningarna kommer att uppleva medlet som intressant efter hand som biverkningarna uppträder. Socialstyrelsens beslut är nu fattat, och det kan väl inte återkallas utan mycket starka indikationer. Ett krav är att alla läkare som ger denna p-spruta informerar patienterna om de biverkningar som brukar uppträda. Är statsrådet beredd att medverka till att så kommer att ske? Det har inte gjorts några studier av långtidseffekterna, och det tycker jag är beklagligt. Är statsrådet beredd att ta initiativ till att några sådana studier kommer till stånd?

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att Depo-Provera har godkänts att användas som preventivmedel när andra preventivmedel ger biverkningar eller på annat sätt bedöms olämpliga. Anna-Greta Skantz frågade mig om jag var beredd att säga till kvinnor att deras oro är obefogad. Jag vill svara att jag aldrig vågar säga det till någon kvinna när det gäller något preventivmedel. Det finns nämligen inte något preventivmedel av den arten att det är lämpligt för alla. Nästa fråga gällde utvärdering m.m., och jag kan berätta för Anna-Greta Skantz att 1980 års abortkommitté enligt sina direktiv har i uppdrag att belysa hur rådgivningen om preventivmedel fungerar. Jag har inhämtat att abortkommittén har inbjudit forskare och läkemedelsföretag till en hearing den 18 december i år om var preventivmedelsforskningen befinner sig, liksom om nya preventivmedel är att förvänta. Man talar också om p-piller för män. Jag vill också meddela att socialstyrelsen har krävt att tillverkarna av Depo-Provera, innan en marknadsföring äger rum, utarbetar en information som är lämpad både för sjukvårdspersonalen och för patienterna. Socialstyrelsen avser att för egen del ta fram en särskild skrift. en s.k. produktmonografi, om Depo-Provera.
Herr talman! Jag tycker att det skulle vara intressant om statsrådet också ville svara på den fråga jag ställde, om hon vill medverka till att läkarna skall informera om de biverkningar som brukar uppträda i samband med att p-sprutan ges. Det är naturligtvis angeläget att läkemedelsnämnden och socialstyrelsen Nr 12 följer användningen av Depo-Provera, så att man också registrerar om det Tisdagen den blir några eventuella effekter och biverkningar. Jag hoppas att statsrådet på 27 oktober 1981 ett eller annat sätt tar initiativ, så att detta verkligen blir fallet och, om det skulle visa sig att det blir biverkningar eller effekter av något slag, Om utvärdering socialstyrelsen då omprövar beslutet. Det är också intressant att läsa handlingarna, och i ett utlåtande står det att medlets egenskaper kan innebära starkt begränsad användbarhet i Sverige. Man ställer sig frågan om det är försäljningen till u-länderna som är det mest intressanta i detta sammanhang. Vi vet att preventivmedlet inte är registrerat i USA och inte heller i Canada och Australien. Det hänger naturligtvis samman med att man där hyser så stor tveksamhet att man inte vill registrera det som preventivmedel. I Storbritannien får man använda medlet endast under en mycket begränsad tid. Jag tycker att man från socialstyrelsens sida har handlat alldeles för snabbt. Det hänvisas visserligen i svaret till att man har gjort vissa undersökningar, men det är ju inte studier av långtidseffekterna. Och det är på den punkten jag är mest kritisk — man vet inte vilka följderna blir.
Herr talman! Tiden medgav inte att jag svarade på alla frågor i mitt förra inlägg. Jag vill också nämna att Depo-Provera faktiskt har varit i kliniskt bruk sedan 1964. Under hela den tiden, d.v.s. nästan 20 år, har det till socialstyrelsen inkommit endast två rapporter om biverkningar. Jag behöver inte i det här fallet medverka till att information ges till sjukvårdspersonalen, eftersom socialstyrelsen tänker göra det. Om socialstyrelsen inte hade gjort det, hade jag självfallet varit beredd att försöka göra någonting åt saken. Jag tror också att jag kan försäkra Anna-Greta Skantz om att socialstyrelsen kommer att följa detta extra noga, inte minst med tanke på den mycket inflammerade debatt som ibland har förts.
Herr talman! Jag kan inte riktigt hålla med statsrådet om att undersökningar har pågått länge och att alla är överens om att det inte uppstår några biverkningar eller är skadligt. Om det vore så, förstår jag inte varför det i socialstyrelsens beslutsunderlag finns så många särskilda yttranden och varför man i ett av dem skriver: Godkännande, om än med viss tvekan. Det går alltså inte att hävda att det rått full enighet om att det inte uppstår några biverkningar eller skadeverkningar, för då hade man ju inte behövt skriva som man gjorde. Det är detta man bör vara uppmärksam på och som enligt min mening gör att man måste följa upp användandet av Depo-Provera väldigt noga. Därför gladde det mig faktiskt när jag tyckte mig kunna förstå att statsrådet var positiv till att någonting görs och att hon kommer att följa den här frågan.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av resa utomlands inte inom föreskriven tid kan besvara interpellationerna 18 av John Andersson om registreringen av kemiska bekämpningsmedel och 19 av Lars-Ove Hagberg om åtgärder mot försurning av mark och vatten.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra verkningarna för sysselsättningen i jordbruket och trädgårdsnäringen i Skåne vid en bojkott mot livsmedelsföretaget Findus produkter. Wiggo Komstedt hänvisar i sin fråga till ett beslut vid centerpartiets riksstämma i år. Jag vill klarlägga att detta beslut innebar en rekommendation till centermedlemmar att avstå från att köpa bröstmjölksersättning som tillverkas av företaget Nestlé. Rekommendationen skall ses mot bakgrund av att bröstmjölksersättning ofta har marknadsförts på ett otillbörligt sätt. Världshälsoorganisationen och FN:s barnorganisation har tagit upp detta problem. WHO har nyligen antagit en resolution om marknadsföringsregler. Den innebär en rekommendation om förbud mot reklam för modersmjölksersättning. Jag förutsätter att Nestlé kommer att följa FN:s rekommendation. Några problem av den art som Wiggo Komstedt befarar kommer inte att uppstå. eftersom stämmobeslutet inte avsåg Findus produkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I ett kärvt ekonomiskt klimat med åtföljande besvärligheter på arbetsmarknaden skapar det beslut jag åberopat i min fråga oro och irritation — det vet säkert jordbruksministern. Man kan alltid ifrågasätta värdet av och allvaret bakom ett sådant här beslut, men när det fattas på en stämma som hålls av ett stort demokratiskt parti, som därtill är i regeringsställning, är oron verkligen motiverad. Beslutet berör trots allt ganska många i de båda Skånelänen. Låt mig med några siffror redovisa vad Findus betyder för jordbruket och trädgårdsnäringen i Skåne. Det gäller 680 enskilda odlare, ett stort antal anställda hos dem och därutöver några hundra säsongsarbetare. Dessutom gäller det naturligtvis ganska många anställda hos Findus. Det gäller en areal på 7 580 hektar odlad åkermark och vad man skall göra med den som blir över. Det gäller 47 500 ton råvaror. För att man skall få ett begrepp om hur mycket detta är vill jag säga att det är lika mycket som man lastar på 1 800 stora lastbilsekipage. Nu kan man naturligtvis anmärka mot detta att det gäller tillförseln till livsmedelsföretaget Findus. Men om en bojkott skall få någon effekt måste man strypa tillförseln av råvaror, och det var väl avsikten med beslutet. Nu säger statsrådet i sitt svar att beslutet inte skall tolkas så. Men enligt de referat från stämman jag läst — det är flera stycken — så var rekommendationen att uppmana medlemmarna att bojkotta Findus produkter. Jag tror också att innebörden var den, eftersom bröstmjölksersättningen inte är någon större artikel i Sverige. Den tillverkas av Nestlé — det multinationella företag som äger Findus. Jordbruksministern befarar alltså inte att det skall uppstå några problem. Jag vill till detta bara säga: Gå då ut och lugna människorna! Tala om att man inte menade någonting med sitt beslut på centerstämman! Eller tala om vad man menade!
Herr talman! Herr Komstedts fråga var märklig redan när den framställdes. Ännu märkligare är den efter det att han nu kommenterat mitt svar. Den är märklig därför att den fråga han tar upp i riksdagen berör ett beslut fattat av ett politiskt parti på dess årsstämma. Detta är, såvitt jag vet, första gången man diskuterar ett sådant beslut i riksdagen. Det kanske ger en fingervisning när det gäller riksdagens arbetsordning, som tillåter sådana frågeställningar. Dessutom refererar herr Komstedt beslutet felaktigt. Herr Komstedt har i denna debatt visat att han inte respekterar de svar som jag har gett. Däremot har Finduschefen förklarat sig helt nöjd med de besked han fått från centerpartiets ordförande och dess partisekreterare. Finduschefen gjorde det strax efter stämman. Det är dessutom så att det gått ut skrivelser från Konservodlarföreningen och från LRF, som också refererat de svar som centerpartiets ordförande har givit Finduschefen. Jag förstår alltså inte vad det är för oro som herr Komstedt talar om i det här fallet. Det är väl trots allt så, att herr Komstedt har aktualiserat den här frågan för att försöka misstänkliggöra centerpartiet. Ur den synpunkten är jag, herr Komstedt, ytterligt tacksam för att frågan kommit upp i riksdagen. Jag hoppas bara att partikamrater till herr Komstedt håller sig för goda för att föra detta slags argumentation i en sådan här fråga, när klara besked har givits. Herr Komstedt har ingen som helst grund för de påståenden han gjort.

Herr talman! Jordbruksministern får faktiskt även i fortsättningen finna sig i att det ställs märkliga frågor om märkliga beslut. Jag har inte alls tänkt misstänkliggöra något politiskt parti. Den bedömningen får statsrådet stå helt själv för. Jag har bara hänvisat till de referat som finns från stämman. Ni fattar liksom alla andra politi på er stämtha beslut som stämman vill att partiets ledamöter i beslutande församlingar — | riksdag och regering — skall efterleva. Annars är det ju högst anmärkningsvärt. Men den debatten skall jag inte föra nu, utan den får ni föra internt. Nu säger jordbruksministern att efter det svar som givits av centerpartiets partisekreterare och av statsministern har Finduschefen förklarat sig helt nöjd. Men då har vi ju i alla fall fått fram den oro som funnits. Ni har tydligen t.o.m. måst ta kontakt med Finduschefen för att lugna honom. Jag har inte talat med Finduschefen. Jag går inte Findus eller Nestlés ärenden. Men det finns en mängd odlare i Skåne — 680 till antalet — och ett stort antal människor som ärbetar hos dem. De är oroliga över det här beslutet. och de har inte talat med vare sig statsministern eller Finduschefen. Då har jag väl i alla fall haft rätt så till vida att jag har redovisat den oro som finns — eftersom ni måste ta kontakt med Finduschefen för att lugna honom.
Herr talman! Den undran — eller oro, för att uttrycka mig i likhet med herr Komstedtsom kunde finnas omedelbart efter beslutet stillades i och med att centerpartiets ledning gav besked om vad beslutet innebar. Intervjuer var införda i de skånska tidningarna, och jag förutsätter att de skånska odlarna läser de tidningarna. De fick besked. De har också fått besked genom den skrivelse som har gått ut från LRF. När det sedan, herr talman, gäller herr Komstedt är jag fullt införstådd med att frågorna kan bli konstiga även framdeles.
Herr talman! Det är möjligt att frågorna kan bli konstiga — de kan bli precis så konstiga som vissa beslut som har med parlamentet att göra så till vida att jag tror att de skall genomföras. Men nu har ju statsrådet gett direkt besked om att vi inte skall bry oss om de beslut som ni fattar på stämmor. och då är jag nöjd.
Vad jag har gett besked om är innebörden av det beslut som fattades på stämman. Det var ett rekommenderat köpmotstånd mot Nestlés bröstmjölksersättning, inte mot Findus produkter. Jag hoppas att herr Komstedt skall vara oss till god hjälp med att föra ut det budskapet till dem som han har träffat och som känner oro.
Herr talman! Det önskemålet skall jag gärna tillmötesgå, herr minister. Jag tror att vi alla är betjänta av att oron blir stillad för de människor som det gäller.

Herr talman! Johh Andersson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att en modifierad avverkning tillämpas i extrema höjdlägen. För slutavverkning inom de områden som John Andersson avser gäller särskilda bestämmelser. Enligt skogsvårdslagen får en skogsägare sålunda inte utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd slutavverka skog inom det område som regeringen har förklarat som svårföryngrat. I samband med att tillstånd ges kan skogsvårdsstyrelsen besluta om åtgärder för att begränsa eller motverka olägenhet och trygga återväxten. Fjällskogsblädning. som John Andersson nämner, är en avverkningsform som enligt förarbetena till skogsvårdslagen skall kunna godtas inom dessa områden. Självfallet måste skogsbruket även här rent allmänt bedrivas med hänsyn tagen till naturvårdens och andra allmänna intressen. Föreskrifter om detta finns i skogsvårdslagen. Om mera långtgående åtgärder behövs för att tillgodose naturvårdens intressen kan naturvårdslagen tillämpas. Mot bakgrund härav anser jag att det inte behövs några särskilda åtgärder från min sida.

Herr talman! Orsaken till att jag ställde den här frågan är de opinioner som på flera håll kräver förbud mot avverkning av fjällskog. Då undrar jag: Bör man inte göra vad som göras kan för att undvika kollisioner av den här typen? Det är ju i alla fall fråga om skogsmark som är svårföryngrad, och det handlar också om renbetesland. Skall man göra ingrepp i sådana här områden bör det göras så skonsamt som möjligt. Man borde kunna undvika den situation som i de flesta fall uppstår — att man är antingen för eller emot en avverkning. Kan man inte tänka sig en modifierad avverkning? Det blir kanske dyrare, men den nackdelen får man väl ta. Det är stora skogsmarker det är fråga om, och det handlar dessutom om den landsända som är glesbygd och saknar sysselsättning. Det handlar också om råvarutillskott. Men vi får inte glömma att dessa fjällskogar är känsliga områden. Jordbruksministern säger att fjällskogsblädning är en form som skall kunna godtas. Jag tycker att man här måste ta initiativ för att få en vettig lösning på detta problem, för det är ju ett problem. Då var min tanke att jordbruksministern skulle kunna ta dessa initiativ. De stora kalhyggena oroar ortsbefolkningen. ofta följer t.o.m. plöjning av dessa hyggen. Även samerna ser med oro på kalhyggena. Jag tror inte det är tillräckligt att hänvisa till att det är skogsvårdsstyrelsen som lämnar tillstånd, och, om man vill gå ännu längre, att naturvårdslagen får tillämpas. Jag tycker att det är olyckligt att man hamnar i dessa skyttegravar, nämligen att endera krävs förbud eller också klartecken för avverkning.

Herr talman! Jag tror, liksom John Andersson, att det är viktigt att man inte gräver ner sig i någon sorts skyttegravskrig. Dels är det här fråga om en resurs som från många synpunkter skall skyddas, dels en resurs som skall användas, om den används på ett riktigt sätt. Då kan fjällskogsblädningen vara ett alternativ. När det gäller rennäringen vill jag säga att den hänsyn skogsbruket skall ta till allmänna intressen också rymmer hänsyn till rennäringen. Frågan om hur detta bör ske framöver diskuteras nu i en särskild samrådsgrupp som lantbruksstyrelsen har tillsatt. Jag vet att avsikten bl.a. är att utforma konkreta anvisningar till skogsvårdslagen om detta. De anvisningarna kommer då i likhet med skogsvårdslagen i övrigt att gälla för hela skogsbruket.
Herr talman! Det senaste uttalandet var väl ändå, som jag uppfattade det, ett litet löfte om att problemet håller på att ses över och att det kan komma nya tillämpningsanvisningar. Det pågår ändå ett litet krig i våra nordligaste län. Det har kommit en stor mängd kort som talar om att fjällskogen försvinner och att fjällskogen är i fara. Jag känner till litet grand om fjällskogarna, eftersom det har varit min sysselsättning att sköta en del av skogsindelningen i dessa skogar. Jag vet alltså vilka problem som finns. Ändock vill jag inte stödja dem som säger: Förbjud all avverkning i dessa fjällnära skogar. Men jag vill ha en tillämpning som gör dessa ingrepp så skonsamma som möjligt. Jag uppfattar det senaste jordbruksministern sade som att jordbruksministern är beredd att se till att vi får bestämmelser som gör det möjligt för motståndarna att komma upp ur skyttegravarna. Det som pågår nu är faktiskt ett skyttegravskrig.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig hur regeringen bedömer utvecklingen av matpriserna under det närmaste året och vad regeringen avser att göra för att nedbringa matprisstegringarna. Vad beträffar den del av livsmedelskonsumtionen som hänför sig till jordbruksprisreglerade livsmedel skall jordbruket i enlighet med riksdagens beslut i våras tillerkännas vissa belopp till följd av ökade priser på produktionsmedel m.m. Per den 1 januari 1982 skall således jordbruket kompenseras för de prisstegringar som skett under tiden april — oktober i år. Överläggningar mellan statens jordbruksnämnd. nämndens konsumentdelegation och lantbrukarnas förhandlingsdelegation kommer att påbörjas inom kort. När det gäller prisregleringen på jordbrukets område för tiden efter den 30 juni 1982 så har jag tillsatt en kommitté, som har till uppgift att närmare förbereda de prisöverläggningar som skall ske inför den perioden. Förslag om prisregleringen på jordbruksprodukter kommer därefter att lämnas till riksdagen våren 1982. Förutom de prisändringar som kommer att äga rum på jordbruksprisreglerade livsmedel som en följd av riksdagens beslut i våras och kommande beslut våren 1982 kommer priserna på i första hand kött. fläsk och ost att stiga på grund av minskade livsmedelssubventioner per den 1 januari 1982. Vilka prishöjningarna i övrigt blir på livsmedel är naturligtvis beroende av den allmänna prisoch kostnadsutvecklingen, däribland importpriserna. Regeringen har mot bakgrund av de förslag som lämnas i proposition 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder bedömt att konsumentprisindex kan beräknas stiga med närmare 10 26 under år 1981. För nästa år finns det anledning att räkna med att inflationen kan dämpas och komma ner till 6-8 26 under loppet av året. En sådan dämpning av inflationen får naturligtv ven konsekvenser för livsmedelspriserna. även om det sker med äpning, eftersom kostnadskompensationen till jordbruket beräknas i efterhand. Den föreslagna ändringen av mervärdeskatten medverkar naturligtvis till att nedbringa matprishöjningarna. Vid minskningen av livsmedelssubventionerna. som är ett led i regeringens ansträngningar att minska budgetunderskottet. har särskild hänsyn tagits till barnfamiljerna. Konsumtionsmjölken berörs nämligen inte av minskningen. Dessutom har riksdagen på regeringens förslag beslutat att de ökade kostnader för livsmedelskonsumtion som blir följden av att livsmedelssubventionerna minskar kompenseras för flerbarnsfamiljer. Detta sker genom att ett särskilt flerbarnstillägg knutet till det allmänna barnbidraget införs fr.o.m. den I januari 1982.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för att jag fått ett svar på min interpellation. Däremot är det svårt att känna tacksamhet över innehållet i det svar jag fått, då det enligt min mening inte utgör svar på de ställda frågorna. På min första fråga om utvecklingen av matpriserna under det närmaste året ger jordbruksministern besked om vad konsumenterna har att vänta sig när det gäller de allmänna prishöjningarna. Hans bedömning är att konsumentprisindex kan beräkna iga med närmare 10 26 under 1982. Jag måste då påminna jordbruksministern om att konsumentprisindex. ter. och matpriser är två olika begrepp. I prissammanhang skiljer vi f. ö. på livsmedel. som omfattar hela sortimentet, och baslivsmedel. som i stort omfattar jordbruksprodukter. När det gäller prishöjningen är skillnaden också väldigt stor mellan dessa två olika begrepp. Exempelvis har höjningen av konsumentprisindex sedan årets början och t.o.m. den I5 oktober stannat vid 9 26, medan livsmedelspriserna höjts med 12,2 20. De subventionerade baslivsmedlen har höjts med inte mindre än 19,8 96 — allt enligt prisoch kartellnämndens statistik. För en stor del av konsumenterna är utvecklingen av matpriserna viktig och avgörande. Men på den punkten är jordbruksministerns svar minst sagt svävande. Jag citerar direkt ur svaret: ”Förutom de prisändringar som kommer att äga rum på jordbruksprisreglerade livsmedel som en följd av riksdagens beslut i våras och kommande beslut våren 1982 kommer priserna på i första hand kött, fläsk och ost att stiga på grund av minskade livsmedelssubventioner per den 1 januari 1982.” Jag fick läsa detta stycke två gånger innan jag riktigt fattade det. Jag trodde att jordbruksministern menade att vi skulle besluta om någonting våren 1982 som slog igenom på priserna redan vid årsskiftet. men så menade inte jordbruksministern. Att riksdagens majoritet — mot vpk:s röster — fattat beslut om att ta bort ytterligare 500 milj.kr. av subventionerna, så långt var det klart. Och det betyder alltså ökade priser på de subventionerade baslivsmedlen från den I januari 1982. Men jag borde få en förklaring på vilka kommande beslut under våren 1982 som jordbruksministern hänsyftar på. Är det nya beslut om minskade subventioner som jordbruksministern aviserar, trots det löfte jordbruksministern gav i mars månad 1981. att det nu måste bli stopp för ytterligare sänkning av livsmedelssubventionerna? Eller vilka andra beslut är det som är aktuella våren 1982 och som kommer att påverka matpriserna? Här har konsumenterna rätt att få besked. När det gäller min andra fråga, vad regeringen avser att göra för att nedbringa matprisstegringarna, ger svaret inga löften alls. Vad konsumenterna möjligen har att hoppas på är en eventuell dämpning av inflationen, som på lång sikt får positiva konsekvenser för livsmedelspriserna. Vidare säger jordbruksministern att den föreslagna sänkningen av mervärdeskatten naturligtvis medverkar till att nedbringa matprishöjningarna. Men är det riktigt med sanningen överensstämmande? Jordbruksministern har ju själv i sitt svar sagt att priserna på i första hand kött, fläsk och ost kommer att stiga den 1 januari 1982 genom minskade livsmedelssubventioner. Blir då inte det verkliga resultatet att medan övriga varor, även lyxvaror, sänks i pris, kommer maten att bli dyrare? Det är ju inte bara livsmedelssubventionerna som minskar utan vi får också ett nytt jordbruksavtal som — såvitt jag kan förstå — ger prishöjningar. Utvecklingen av priserna på framför allt baslivsmedel, som bara i år har stigit mer än dubbelt så mycket som det totala konsumentprisindex, är tillräcklig motivering för vänsterpartiet kommunisterna att gå emot en generell sänkning av mervärdeskatten. Vårt krav ”Bort med moms på maten” är angelägnare än någonsin genom de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Det gäller för de löntagare som de senaste åren fått vidkännas en reallöne kning. Och det gäller pensionärer, handikappade och övriga grupper i samhället med små inkomster, som nu ytterligare drabbas genom regeringens förslag i den föreliggande sparpropositionen. För vpk är det ett gammalt kra v. som allt fler nu ställer sig bakom och inser nödvändigheten av. BI. a. gäller detta bonderörelsen med undantag av jordbruksministern. Ordföranden för LRF har nyligen sagt: ”Vanligt bondförnuft säger att en öronmärkning av de fyra miljarderna” — det är nu i sj älva verket fem — ”skulle göra pengarna nyttigare för samhällsekonomin. Matnyttiga i bokstavlig bemärkelse skulle de bli om större delen lades på livsmedelssubventionerna. Därmed skulle regeringen också nå önskvärda fördelningspolitiska effekter.” En liten anmärkning: Jag är inte riktigt säker på att det här är den fördelningseffekt som regeringen är ute efter utan den rakt motsatta — en omfördelning från de fattiga till de rika. LRF:s ordförande säger vidare: En stärkning av livsmedelssubventionerna skulle också betyda ökad s' er som svarar för jordbrukets förnödenheter. — Det är säkert en riktig slutsats. Så långt ordföranden i LRF. Köpmännen, som nu ser en krympande marknad, inte minst inom livsmedelshandeln, är oroade. Hittills i år har man gått bakåt med 3 90. vilket är mer än för den övriga detaljhandeln. Köpmännen har sedan länge drivit frågan om differentierad moms, med en lägre moms på livsmedel. Nu har köpmännen fått sällskap av KF:s styrelseordförande. som också är socialdemokratisk riksdagsman. Han säger att det är nödvändigt med en seriös debatt när det gäller differentierad moms. då opinionen nu svängt. Differentierad moms fungerar för övrigt i flera andra länder. Svenska Kommunalarbetareförbundet, som är LO:s största förbund, går på vpk:s linje då man kräver en riktad sänkning av momsen på baslivsmedel. Motiveringen för Kommunalarbetareförbundets ställningstagande är att genomsnittslönen hos dess heltidsanställda medlemmar är ca 5 600 kr. per månad och att de flesta. nära 60 26 av medlemmarna, arbetar deltid och självfallet har mycket små inkomster. Kommunals förbundsordförande säger att förbundets uttalande skall ses som ett uttryck för den desperation de känner inför svångremspolitiken. Nu har opinionen blivit så stark att t.o.m. på modera ämman i helgen fanns frågan om en utredning av sänkt moms på baslivsmedel på dagordningen. Enligt Svenska Dagbladet delades moderatstämman i två hälfter i en timslång frän debatt. Till slut vann partistyrelsen. och det blir ingen utredning om sänkt moms på maten. Men detta visar att inte ens de största motståndarna är opåverkade av en stark opinion. Snart står regeringen ensam som 'den ståndaktige tennsoldaten i denna fråga — detta trots att regeringen inte kan vara omedveten om att en allt större andel av mångas inkomster går åt till mat och hyra. Hushållskassan är den rörliga del av inkomsten familjen har kvar när alla fasta utgifter har betalats. Det är allvarligt när hushållskassan krymper så mycket att det går ut över inköpen av mat. Mest drabbas de som behöver en fullvärdig kost — barnen. Men även för äldre och för dem som står i produktionen är maten viktig. Vår dagliga kost har en avgörande betydelse för hur vi fungerar i skola, hem och i samhälle i övrigt. Den har stor betydelse för hälsotillståndet. Därför har systemet med subventioner på våra baslivsmedel varit ett bra system, även om sortimentet av varor enligt min mening borde vara litet annorlunda. Det är bra därför att subventionerna kan styras till näringsmässigt värdefulla livsmedel, som till största delen kan produceras i vårt eget land. En jordbruksminister har ansvar inte bara för jordbruket och dess produkter, utan också för konsumtionen och hur vårt kosthåll ser ut. Är det inte med hänsyn till detta dags för jordbruksministern att ompröva sin inställning till den föreslagna momssänkningen och tillgodose det krav allt fler ställer på sänkta priser just på den mat vi behöver? Det är en fråga jag vill ställa.
Herr talman! Karin Nordlander är inte nöjd med svaret. Det är svårt att ge ett exakt svar, eftersom alla komponenter i eventuellt kommande prishöjningar inte är kända. exempelvis hur mycket kompensation jordbrukarna skall ha enligt jordbruksavtalet och vad det nya jordbruksavtalet kommer att innebära. Men jag skulle vilja — lägre kostnader för konsumenterna när det gäller maten — skulle man äga till Karin Nordlander att det hon så varmt talar för snabbt kunna uppnå, om riksdagen med Karin Nordlanders hjälp i enlighet med regeringens förslag fattade beslut om en sänkt moms. Det innebär nämligen en sänkning av priserna på subventionerade baslivsmedel med ca 600 milj.kr. och av priserna på livsmedel totalt med inte mindre än 1,5 miljarder. Efter den 1 januari 1982 kommer subventionerna på baslivsmedel att uppgå till ca 3.3 miljarder kronor. Det innebär att huvudparten av mervärdeskatten på baslivsmedel återgår till konsumenterna.
Herr talman! Jordbruksministern säger att alla komponenter inte är kända, men vad jag närmast är ute efter är en klarare viljeinriktning från jordbruksministern. Momssänkningen betyder en del också för livsmedel. säger jordbruksministern. Det är helt klart. Men vi menar att hela momssänkningen borde läggas på matpriserna. Det skulle ha större betydelse just för dem som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället. De har inget intresse av att man sänker momsen på lyxvaror — videoapparater, bilar etc. — för det är inte deras konsumtion. Min dotters familj består av två vuxna och två tonåriga pojkar. Den familjen behöver enligt sparbankens uträkning 2 904 kr. i månaden eller 34 848 kr. om året bara till mat. Det är mer än en halv industriarbetarlön före skatt. Tål de en ytterligare höjning av matkostnaderna? Sedan tar hyran en stor del av lönen. Man har nu nått smärtgränsen. Man kan inte överskrida den — det blir en ren katastrof. Jordbruksministern har också sagt att konsumtionsmjölken inte skall beröras. Det är naturligtvis bra, men den halkade med i den förra prishöjningen. Jag har talat med en trebarnsfamilj. Den köper 18-20 liter mjölk i veckan. Det är inte särskilt mycket, det blir 2,5-3 liter om dagen både till matlagning och till att dricka. Det blir mycket pannkakor, puddingar och stuvningar i en sådan familj. Mjölken är redan i dag dyr och kostar den här familjen ungefär 250 kr. i månaden. Men man lever inte av bara mjölk. En limpa till frukost bara försvinner i en familj med tre barn, och den räcker inte till 6-8 skivor som rekommenderas. Nu är barn förståndiga, de är inte så noga med på gg — de är inte särskilt intresserade av att få en korvbit på smörgåsen. Däremot äter de ost och exempelvis kaviar. Priset på osten har också höjts väldigt kraftigt. Och smörfett behöver barnen ha. Bara bröd och mjölk ger en väldigt stor del av matkostnaden. Jag förstår inte att det kan ha någon betydelse för regeringen, när den nu föreslår en sänkning av momsen, om man slår ut sänkningen på hela sortimentet eller om man lägger den på en viss del av våra varor, alltså på baslivsmedel, utökat eventuellt med grönsaker och fisk, som också är inhemska produkter. Jag tycker det skulle vara ett mycket bättre förslag än det som nu ligger.
Herr talman! Jag har observerat att Karin Nordlanders parti har väckt en motion i denna fråga, och det vore kanske till fördel att vänta med denna debatt tills den motionen skall behandlas. I anslutning till det senaste Karin Nordlander yttrade vill jag säga att livsmedelspriserna naturligtvis stiger liksom alla andra priser. Men det är inte riktigt rätt att peka ut dem som den stora boven i dramat för familjeekonomin. Boendekostnaderna exempelvis har stigit kraftigare än livsmedelskostnaderna har gjort. Jag förstod inte heller riktigt resonemanget med fördelarna av en differentierad mervärdeskatt. Subventioner kan naturligtvis styras till olika slag av födoämnen, näringsmässigt osv. Men man skall komma ihåg att en differentierad mervärdeskatt skulle medföra en särskilt stor prissänkning på de dyrare livsmedlen — en mycket större sänkning på exempelvis oxfilé än på malet kött. Och det är väl ändå inte det som Karin Nordlander är ute efter?

Herr talman! Jag hoppas att jag inte stör ordningen för Karin Nordlander, men jag råkade befinna mig i kammaren när hon åberopade moderatstämman. Låt mig bara säga att det var en vanlig debatt. Stämman delades ingalunda i två läger. Vi har olika uppfattningar. Frågan om mervärdeskattens eventuella differentiering har varit aktuell i den politiska debatten i många år. Det är inte bara från vpk:s sida utan även exempelvis bland medlemmar i moderata samlingspartiet som man haft den uppfattningen att det kanske kunde vara till fördel att differentiera mervärdeskatten. Det finns olika modeller för detta. Det finns möjligheten att sänka mervärdeskatten på exempelvis baslivsmedel, för att då kanske ta ut en högre skatt på andra varor. Det här är en fråga som inte har blivit tillräckligt utredd. Från moderat håll anser vi — åtminstone en del av oss — att detta borde kunna utredas, inte minst därför att statsminister Fälldin åberopade just det faktum att frågan inte är tillräckligt utredd när han tillbakavisade ett sådant förslag för något år sedan. Men inte behöver man ta detta till intäkt för att priserna på livsmedel skulle vara oskäligt höga. När Karin Nordlander säger att mjölken är för dyr, måste hon ändock besinna att den är ett av de mest subventionerade livsmedel som finns och att vi alla gemensamt över skattsedeln betalar en mycket ansenlig summa för detta. Den linjen har trepartiregeringen hållit och sålunda slagit vakt om icke minst barnfamiljernas ekonomi.
Herr talman! Jordbruksministern sade att man inte bara skulle döma efter matpriserna — hyran hade också gått upp. Men det är faktiskt så att baslivsmedlen sedan 1976, då den borgerliga regeringen tog över, har höjts med 104,5 960 och hyrorna med 97 26. Skillnaden är inte särskilt stor. Det är viktigt att se detta sammantaget, för detta är två saker som man absolut måste ha för att kunna överleva. Det är lika olyckligt vare sig kostnadsökningar drabbar hyrorna eller maten. Jag kan hålla med jordbruksministern om att subventioner är en bättre form än differentierad moms, eftersom man kan styra dem till speciella livsmedel som är särskilt värdefulla näringsmässigt. Också jordbrukets organisation anser att man borde lägga pengarna på svensk basmat, de produkter som finns med i jordbruksavtalet. LRF säger också att det vore mycket enklare att åter höja matsubventionerna än att börja laborera med olika slags moms. Så långt kan jag hålla med. Men LRF säger vidare att om man sänkte priset på dessa varor, skulle naturligtvis efterfrågan öka på exempelvis ost, kött och de andra produkter som har höjts kraftigt. Då skulle vi slippa bl.a. den här köttrean som förekommit och som människorna inte har varit så särskilt glada över. Nu har ju också priskontrollen i princip slopats, och kontrollen av priserna är väldigt dålig. Därför manipuleras det också med priserna. Vissa varor som man säljer mera av har höjts förhållandevis mer än andra varor. Det gäller då bl.a. köttfärsen, som är en vara som vanliga hushåll köper i stor utsträckning, för den kan man blanda ut och göra väldigt mycket av. Köttfärsen har alltså höjts förhållandevis mera än exempelvis biffen och filén. Detsamma gäller gryn och bönor som folk har börjat köpa i större omfattning. Dessa varor har också höjts mer än andra, liksom en del konserver. Ja, om jag skulle få råda, så skulle jag vilja ha subventioner på just de här jordbruksvarorna och på det rena köttet. Jag är inte så mycket för charkuterivaror. Där förkommer det mycket skoj, och råvarorna blir en allt mindre del av själva varan. Men det kanske jag kan återkomma till i en motion så småningom. Jag tycker att jordbruksministern skulle ta mera kontakt med sin egen organisation och diskutera den här frågan och försöka bli överens med dem som i princip har samma uppfattning här som vpk.
Herr talman! Jag delar Karin Nordlanders uppfattning att vi kan återkomma till den här diskussionen kanske i samband med motionsbehandlingen. Får jag bara, herr talman, till herr Knutson säga att detta, man skulle utreda hur livsmedel skall subventioneras, var en mycket intressant tanke. Den är mycket intressant, för den stämmer ju inte överens med de moderata tankegångar som hittills har varit rådande. De tankegångarna har hela tiden gått ut på att man i stället skulle minska livsmedelssubventionerna. Nu noterar jag att det finns en tankegång här som går ut på att man skulle utreda en subventionering och konstaterar att det inte stämmer med den motion som ni har väckt i riksdagen. Om jag inte läst fel, så går den motionen ut på att man skulle minska livsmedelssubventionerna med ytterligare 400 milj.kr. den 1 juli nästa år. Det här går liksom inte ihop.
Herr talman! Det finns åtminstone en motion här i riksdagen i år som gäller en utredning om differentierad moms. Den har Gullan Lindblad och jag lämnat in tillsammans. Det är alltså en moderat motion. Vad jag nyss sade var att statsministern, när frågan om differentierad moms fördes in i den allmänna debatten för något år sedan, svarade att frågan icke var utredd. Av den anledningen kunde detta förslag — underförstått — inte aktualiseras då. Därför är det väl ganska rimligt att man ger den här fortlöpande debatten om en differentierad moms en god grund att stå på, att man tar reda på hur det förhåller sig i andra länder. Vi vet att man i många länder har detta system och att det där är vanligt att just de varor vi kallar baslivsmedel beläggs med en lägre skatt, medan andra varor, som kan sägas ha lyxkaraktär, beläggs med en högre skattesats. Detta anses i de länderna vara rättvist. Om sedan jordbruksministern vill anse att detta är en ny form av subventioner till livsmedel i jordbruket, så må det vara hänt. Vad jag ville framhålla var de sakliga förhållandena i den debatt som ägde rum på moderata samlingspartiets partistämma i Falun nyligen och som Karin Nordlander hänvisade till. Det var anledningen till att jag gick in i dagens diskussion i frågan.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag är beredd att stödja ett sådant förslag om utredning som Göthe Knutson här har tagit upp. Det kunde vara intressant att se hur det hela slår. Jag glömde vidare att säga en sak om mjölken. Jag framhöll att denna är för dyr, men jag menar inte att bönderna får för mycket för mjölken. Den blir dock en mycket stor del av de nödvändiga inköpen i stora barnfamiljer. De kan inte vara utan mjölk. Bl. a. säger jordbrukarnas organisationer att en höjning av mjölkpriset inte har någon större betydelse för konsumtionens storlek. Man är tvingad att köpa mjölken, även om den blir dyr. Därför är det viktigt att priset på just den varan hålls nere. Därom kan vi väl vara överens.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp denna fråga var att jag tyckte att det yttrande som det gäller var intressant. Om det är en för moderata samlingspartiet representativ uppfattning som Göthe Knutson för fram i sin motion i denna fråga, nämligen att det genom en utredning bör klarläggas om livsmedlen bör subventioneras för att man på det sättet skall kunna göra dem billigare för konsumenterna, är det en helt ny situation som uppkommer. Den stämmer inte med den verklighet som ni har beskrivit i ert krav på en ytterligare sänkning av livsmedelssubventionerna med 400 milj.kr. Är motionen icke representativ för moderata samlingspartiet, så har den däremot inget annat syfte än att tjäna som en politisk värdering, att framföras kanske beroende på vem man diskuterar med. Motionen har då alltså inget stort värde.
Herr talman! Karin Nordlander konstaterade att det förekom en debatt i den här frågan. Såsom har redovisats i dagspressen slutade den debatten med en votering, och där vann partistyrelsens förslag. Följden härav var att det icke blev något beslut om att det skulle genomföras en utredning inom moderata samlingspartiet i frågan. Jag har dock som ledamot av riksdagen motionerat, tillsammans med en annan ledamot, och det finns förvisso många andra, också riksdagsledamöter, från vårt parti som har samma uppfattning som den vi har fört fram. Sedan må Anders Dahlgren själv få bedöma situationer där man inom ett parti diskuterar sig fram i olika frågor. Jag vet inte vad jordbruksministern anser vara representativt i ett läge där 51 96 är för ett beslut och 49 96 emot. Vi kanske rent av kan säga att det här är fråga om en vanlig demokratisk process — sådana förekommer ju också inom centerpartiet.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att få till stånd skogsröjning, lövkontroll och andra skogsvårdande insatser i sådan omfattning att man säkerställer en tillfredsställande skogsåterväxt som tryggar skogsindustrins råvarubehov och sysselsättning. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig till en början slå fast att det är varje skogsägares skyldighet att se till att skogsvården på hans fastighet tillgodoser de krav som anges i skogsvårdslagstiftningen. Utgångspunkter för lagstiftningen är bl.a. att kraven skall tillgodoses utan myndighetsingripanden i form av stimulanser och helst också utan direkta tvångsåtgärder. De statliga ekonomiska stimulansåtgärderna syftar till en skogsvård som kvalitetsmässigt går utöver minimikraven i skogsvårdslagen. S Det jag nu har sagt gäller också för skogsröjningen, som Göthe Knutsons interpellation i huvudsak behandlar. fr.o.m. den I januari 1980 infördes i skogsvårdslagen en helt ny bestämmelse som innebär att skogsägaren är skyldig att röja plantskog och ungskog. Kravet gäller både nytillkommande ungskog och sådan ungskog där röjningen är eftersatt. Det eftersatta röjningsbehovet skall vara inhämtat senast den 1 januari 1985. Sedan flera år tillbaka kan statsbidrag lämnas till de mest eftersatta röjningarna. Stödet, som numera kompletterar lagbestämmelserna, är i huvudsak regionalpolitiskt motiverat och utgår därför endast i det skogliga stödområdet. fr.o.m. innevarande budgetår är det också möjligt att få bidrag om man tar till vara röjningsvirket. Som Göthe Knutson har framhållit är behovet av ungskogsröjning f. n. mycket stort. Vad samhället kräver av landets skogsägare framgår klart av skogsvårdslagen. Skogsvårdsstyrelserna bedriver en omfattande information och rådgivning i frågan. Det gäller nu att skogsbruket självt utan dröjsmål och med kraft tar sig an frågan. Jag är medveten om att arbetskraftsproblemen är besvärliga när det gäller skogsvården. Obalans har uppstått mellan behovet av arbetskraft under sommarhalvåret och under vinterhalvåret. Förutom att behovet av skogsarbetskraft är större under sommaren är konkurrensen då också större från andra näringar. Arbetskraftsproblemet för skogsvården måste i det något längre perspektivet lösas genom att skogsvårdsarbetet rationaliseras ytterligare och genom en bättre, samlad arbetskraftsplanering inom de skilda skogsföretagen. I det kortare perspektivet kan statsmakterna medverka inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t.ex. genom att möjliggöra beredskapsarbeten och utbildning. Så sker också f. n. Kurser inom det skogliga yrkesområdet anordnas på flera platser i landet inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. Dessutom svarar skogsvårdsstyrelserna och domänverket för den utbildning som behövs i samband med beredskapsarbeten i dessa myndigheters regi. Det finns också möjlighet för intresserade att få kortare skogsyrkesutbildning som anordnas av landstingen. I Värmland, som Göthe Knutson refererar särskilt till, har dessutom länsarbetsnämnden tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och länets största skogsbolag tagit initiativ till särskilda åtgärder för att få till stånd en försöksverksamhet med skogsvårdsarbete för ungdomar. Slutligen vill jag upplysa om att det är helt möjligt att låta skogliga beredskapsarbeten genomföras i enskild regi. Regeringen har nyligen fattat beslut i denna fråga som innebär att röjning och andra skogsvårdsåtgärder kan utföras som enskilda beredskapsarbeten om vederbörande länsarbetsnämnd och skogsvårdsstyrelse anser det lämpligt. Men en förutsättning är givetvis också att de enskilda skogsbrukarna då är beredda att ta på sig arbetsgivaransvaret. Av vad jag har sagt här framgår att det från samhällets sida görs stora insatser för en aktivare skogsvård i landet. Ytterligare åtgärder har regeringen föreslagit i den nyligen framlagda ekonomisk-politiska propositionen. Nu måste också skogsbruket ställa upp helhjärtat. Då kan vi trygga skogsindustrins råvarubehov och skapa angelägna sysselsättningstillfällen i skogsbygderna.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag vill genast — när jag nu har tagit del av det här interpellationssvaret, fråga jordbruksministern: Varför är det så här? Varför har vi denna förunderliga situation med ett stort behov av skogsröjning och samtidigt stor arbetslöshet? Då frågar man sig också vad som kommer att hända den dag då man inte längre får använda kemiska bekämpningsmedel. Det har vi visserligen inte fått lov att göra på ett par år. Men — om det skulle fattas ett riksdagsbeslut om ett permanent förbud mot kemisk lövslykontroll, vad kommer då att hända med skogsåterväxten, när återväxten redan har blivit så eftersatt i dagens läge? Det är ju tydligt att jordbruksministern delar min uppfattning att behovet av ungskogsröjning är mycket stort. Av allt att döma anser också jordbruksministern, i likhet med mig, att arbetskraftsproblemen är mycket stora när det gäller skogsvården. Jag vill beteckna det rådande förhållandet som förunderligt. särskilt som skogsvården är mest primär i just de län som är sysselsättningssvagast. I Värmland har vi, som hela regeringen känner till, en mycket stor arbetslöshet, och det största problemet är ungdomsarbetslösheten. Hur många gånger har man inte under de senaste åren sagt att skogsröjningen — när det gäller såväl den första röjningen och lövkontrollen som andra skogsvårdsåtgärder — klaras just därför att det finns så många arbetslösa ungdomar. Det är de som skall göra”t. Detta verkar ju riktigt, men hur har det gått? Jordbruksminister Anders Dahlgren konstaterar faktum. Han säger att behovet av ungskogsröjning är mycket stort f. n. Jag skulle vilja tillägga att behovet var stort redan för några år sedan. I min interpellation ger jag också exempel på detta. Jag nämner Torsby där det i oktober i fjol fanns ett akut behov av ca 144 000 dagsverken i lövslybekämpning och annat skogsvårdsarbete. Vid den tidpunkten hade jag en debatt här i kammaren med industriminister Nils G. Åsling om sysselsättningen i Värmland. På min fråga medgav han att röjningsproblemen är mycket stora. Samtidigt framhöll han, vilket jag också nämnt i min interpellation, att regeringen allvarligt övervägde åtgärder för att få fart på röjningen. Industriministerns uttalande gjorde att jag nu riktade min interpellation till honom. Naturligtvis är jag lika tacksam för ett svar från jordbruksministern, och jag frågar nu om någonting verkningsfullt har skett? Behovet av den röjning som skall trygga skogsåterväxten och ge oss råvara till industrin — och därmed trygga jobben i bl.a. Värmland, där skogsindustrin betyder så mycket — har alltså ökat ytterligare. Jag har — och det har säkert också jordbruksministern — tillgång till ett meddelande från skogsstyrelsen. Det är fråga om röjningsbehovet i procent av den totala arealen enligt riksskogstaxeringen. I region 1-3 — som bl.a. omfattar Norrland, Dalarna och norra Värmland — finns det ett behov av lövslyröjning i plantskogen på hela 12 96. Detta gäller storskogsbruket, men beträffande privatskogsbruket är siffran ännu högre, 20 20. När det gäller ungskogsröjning är det inom den här regionen, dvs. de utpräglade skogsområdena, ett så stort behov som 35 26 inom storskogsbruket och 47 9o inom privatskogsbruket. Inom region 4—5 — som omfattar det övriga Sverige med bl.a. halva Värmland: självfallet nämner jag mitt hemlän i det här sammanhanget — är behovet av lövslyröjning i procent av den totala arealen så stort som 25 96 beträffande både storskogsbruket och privatskogsbruket. I interpellationen ger jag också exempel från Torsby på överträdelser av skogsvårdslagens bestämmelser. Om man inte rättar sig efter lagens bestämmelser och ser till att detta röjningsbehov är tillgodosett senast den 1 januari 1985, måste alldeles speciella åtgärder vidtas från myndigheternas sida. Vad säger jordbruksminister Dahlgren om dessa siffror? Jag har bara gett några exempel, det finns många fler lika skrämmande. Jag har självfallet noga läst jordbruksministerns interpellationssvar och lyssnat till hans föredragning här. Utbildningsmöjligheterna finns. Regeringen, och i viss utsträckning även landstingen, har ställt medel till förfogande. Initiativ har tagits till utbildning. Men det händer ändå så litet ute i skogen. Behovet av denna skogsvård växer! Fattas det, som länsarbetsnämnden i Värmland säger, uppdragsgivare och uppdrag när det gäller röjning? Har statsrådet den uppfattningen? Gäller det då bondeskog? Jag har stor förståelse för den här problematiken. Det kostar väldigt mycket att leja arbetskraft för detta behov, och det blir inga pengar tillbaka inom de närmaste decennierna. Det finns för all del en post av biomassa att tillvarata. Men det verkar vara ett bortglömt faktum. Hur kommer det sig att man inte bättre tillvaratar den möjligheten? Det är ju fråga om rikhaltig energitillgång. Jag har för min del en känsla av att man från statsmakternas sida inte har ett grepp om det läge som f. n. råder. Jag har inte för avsikt att nu dra upp en debatt om den kemiska lövkontrollen. Jag har förvisso nämnt den, men det är naturligt, eftersom vi har den här situationen trots att vi har haft en kemisk lövkontroll under åtskilliga år — åtminstone av och till mellan dessa olika beslut. Om vi nu enbart skall vara hänvisade till manuell motorröjning, då frågar man sig: Hur skall vi klara skogsåterväxten i framtiden? Hur skall vi klara råvarutillgången och därmed sysselsättningen i denna viktiga industri?

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag bedömer denna interpellationsdebatt vara synnerligen aktuell, inte minst med hänsyn till den proposition som jordbruksministern aviserat och som förhoppningsvis kommer redan i slutet av denna arbetsvecka. Jag syftar då på propositionen som gäller användandet av kemiska medel i skogsbruket. Utan att på något sätt föregripa vad som kommer att stå i propositionen vet vi, efter vad statsrådet själv har sagt i olika sammanhang, att vi får ett förslag om ett fortsatt förbud — med viss dispensrätt — mot användning av kemikalier vid bekämpningen av lövslyet i skogen. Omjag betonar det — detta förslag går igenom i riksdagen, innebär det att såväl de eftersläpningar i fråga om lövröjningen som måste inhämtas som de nya lövröjningsbehov som uppstår helt enkelt måste klaras genom mekanisk röjning. Detta kommer i sin tur att kräva mycket stora arbetsinsatser och tillgång på utbildad arbetskraft. Alla krafter i samhället måste därför medverka till att med manuell arbetskraft klara av det stora röjningsbehov som i dag finns och som kommer att uppstå. Jordbruksministern anger i svaret till Göthe Knutson att det finns möjligheter för intresserade att få kortare skogsyrkesutbildning som anordnas av landstingen. Jag tror att detta är en riktig väg att gå. Landstingen har nämligen inom gymnasieskolan fått ansvaret för den skogliga utbildningen och förfogar följaktligen över betydande utbildningsresurser på olika håll ute i landet. Så har vit.ex. i Värmland två skogsskolor, i Sunne och i Stöllet. där utbildning av röjningspersonal med fördel bör kunna anordnas. Statsrådet hänvisar till det initiativ som har tagits av länsarbetsnämnden i Värmland som tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och Billerud har tillsatt en arbetsgrupp, som just nu arbetar hårt med att utforma en modell för ”projektet skogsröjning”. Den redan nu utarbetade skissen går ut på att utbildningen skall anordnas på Södra Vikens skogsskola i Sunne. Länsarbetsnämnden står för kostnaderna. Som lämplig starttid har angetts den 1 mars nästa år med fortsättning fem veckor framåt. Utbildningen skall avslutas med en praktisk inskolningsperiod, alternativt någon vecka i beredskapsarbete efter utbildningen. Jag nämner detta som ett exempel på hur ett enskilt landsting ställer upp på förslag från exempelvis länsarbetsnämnden och går in i projekt genom att just ställa sina skogsskolor till förfogande. Ett annat sätt, som också skall praktiseras i mitt hemlän Värmland, är att anordna längre utbildning med 10 veckors teori och därpå 30 veckors praktik. dvs. en sammanlagd utbildning på 40 veckor. Även denna utbildning kommer att ske vid Södra Vikens skogsskola. Jag förmodar att statsrådet nu kommer att verka pådrivande i regeringen för att erforderliga resurser ställs till AMS förfogande, så att länsarbetsnämnderna ute i landet aktivt kan engagera sig i den här verksamheten genom att möjliggöra såväl utbildning som beredskapsarbeten. Men då krävs det ökade insatser i fråga om stöd till arbetsmarknadspolitiken, i förhållande till vad som nu senast har signalerats från regeringen. Jag behöver inte referera till den eftersläpande skogsvård som nu kommer fram vid de inventeringar som skogsvårdsstyrelserna gör ute i landet — Göthe Knutson har refererat till en del av dem. Men det kommer alltså att uppstå stora röjningsbehov, och på många brukningsenheter där röjningsbehov föreligger kommer inte ägarna att inom föreskriven tid hinna utföra den röjning av plantskog och ungskog som föreskrivs i9 § skogsvårdslagen. Detta kommer att ge arbetstillfällen och ställa stora krav på utbildning. Jag har för jordbruksministern velat nämna detta exempel på hur landstinget i ett län kan gå in och bidra på detta område. Jag tror att det som anges i svaret från statsrådet om landstingens roll är en riktig väg att gå.

Herr talman! Skogsvården är viktig, och den behöver intensifieras i högsta grad —det kan vi vara överens om från olika håll. Det är mycken eftersläpning på detta område i Värmland, och även på andra håll. Göthe Knutson frågade sig varför det är så här, när det finns ett stort behov av skogsröjning och vi samtidigt har hög arbetslöshet. Denna frågeställning är berättigad och naturlig. Jag har själv ställt precis samma fråga vid flera tillfällen. Man söker naturligtvis då också efter orsakerna. Den erfarenhet man får när man diskuterar med skogsägare är givetvis att det är dålig lönsamhet. Röjning o. d. ger inte pengar omedelbart, eftersom det är lång omloppstid. Det skall vara en mycket blandad ålderssammansättning på skogen om avkastningen skall bli någorlunda jämn. Något som jag ändå vill beteckna som positivt i nuet och som jag hoppas på är faktiskt klenvirkesstödet, som nu har införts och som bör kunna ge bättre lönsamhet för skogen. Det ger möjligheter till litet pengar när sådant här arbete bedrivs. Med en riktig uppläggning kan detta i många fall ske i kombination med flisning o. d.

Enligt en uppgift som vi fick i förra veckan av länsjägmästare Arnell är det klenvirkesstöd som Värmland fått sig tilldelat redan intecknat. Det pekar åt rätt håll, och det är bra. En annan fråga som kommer upp i diskussionerna är att man väntat ett besked i frågan om besprutningarna. Jag tror att det är positivt om ett sådant nu ges. Det är alltså bra om man får klarhet på den här punkten. Som Gunnar Olsson varit inne på, är vidare utbildningsfrågorna i högsta grad intressanta i dessa sammanhang. Det är inte bara att gå ut i skogen och sätta i gång med arbetet där, utan man måste ha kunskaper och veta vad som skall röjas bort och vad som skall vara kvar o. d. I det avseendet har jag framställt en interpellation till arbetsmarknadsministern, och jag hade hoppats att få svar på den i samband med att svaret på Göthe Knutsons interpellation lämnades, eftersom dessa frågor hänger så intimt samman. Nu får jag troligtvis svar på fredag, men jag vill ändå säga att man i det här avseendet måste vara ganska flexibel. Enligt det svar jordbruksministern lämnat finns det rätt många möjligheter till utbildning, men kanske behövs det flera, och det får vi väl återkomma till. Låt mig till sist säga att vi hoppas att den eftersläpning i skogsvården som förekommer på olika håll skall undanröjas. Åtgärder för att åstadkomma detta behövs i Värmland, men också på andra håll. Det krävs åtgärder för att vi skall kunna få i gång arbetet i skogen och för att vi skall kunna trygga virkesbehovet i framtiden. Vi skall inte tala om avverkningstvång och annat. för frågan är: Hur mycket skog kommer det att finnas framöver? Det är det som avgör hur mycket vi kan ta. Detta är kontentan av det hela.
Herr talman! Det är naturligtvis inte så enkelt att svara på Göthe Knutsons fråga om varför det är så här, men man skall komma ihåg att den tvingande lagstiftningen om röjning inte har varit i kraft under mer än drygt ett år. Jag tror att också den ovisshet som hela 1970-talet har präglats av när det gäller möjligheterna till kemisk bekämpning har bidragit till en viss stagnation i fråga om röjningen. Dessutom skall man komma ihåg att lönsamheten inom skogsbruket har varit dålig under vissa perioder. Jag tror att vi på båda håll tjänar på att vänta med debatten om vi skall ha kemisk lövslybekämpning eller inte till dess att kammarens ledamöter har läst den proposition som lämnats till riksdagen i dag. Men det är naturligtvis intressant att litet närmare studera de siffror som Göthe Knutson redovisat. Förvandlar man dessa procentsiffror till hektar. kan man konstatera att det när det gäller lövröjning enligt riksskogstaxeringens beräkningar finns 327 000 eftersläpande hektar i storskogsbruket och 328 000 i privatskogsbruket — siffrorna stämmer nästan exakt på hektaret. När det gäller röjningarna är siffrorna 594 000 hektar i storskogsbruket och 661 000 hektar i privatskogsbruket. Det är alltså inte så förfärligt mycket som skiljer mellan de båda skogsbruken, och i varje fall jag vill inte döma ut det ena för det andra, utan jag konstaterar bara vad som redovisas i fråga om eftersläpningen. Jag tror, herr talman, att när nu skogsbruket får ett besked om att man bör inrikta sig på manuell röjning av löv, så kommer verksamheten i gång. När det gäller det klenvirkesbidrag som riksdagen beslutat om har jag fått en rapport ifrån Värmland att skogsvårdstyrelsen där redan tecknat in ramen för hela nästa år. Detta är inget problem — man skall få ramen höjd. Detta är nämligen ett utmärkt sätt att stimulera röjningen och få fram virke, som annar: annolikt inte skulle ha tagits fram vare sig för industribruk eller för energiändamål. Jag har alltså förhoppningen att när vi nu ger klara besked på olika punkter och kommer att stimulera fram avverkningen av de glesa skogarna, så skall det betyda att man inom storskogsbruket kan göra en bättre arbetskraftsplanering. Jag tror nämligen att en stor del av de eftersatta röjningarna beror på att man helt enkelt haft svårt att få människor som bara arbetar över sommaren. Jag tror inte att det är bra att inrikta sin arbetskraftsplanering på det sättet. Den måste från företagets sida inriktas på åretruntanställning. När vi stimulerar fram avverkningen av de glesa skogsbestånden bör skogsbruket totalt kunna öka sitt arbetskraftsbehov och därmed sätta in fler människor under den tid då röjningarna skall göras för att sedan låta arbetskraften under resten av året arbeta med ren skogsavverkning. Jag tror att detta i mycket är en fråga om arbetskraftsplanering. Det är naturligtvis också en fråga om utbildning av dessa människor, även om de skall gå i ren lövröjning. Där har jag ingen annan uppfattning än den som kommit fram i debatten. nämligen att det är viktigt att utbildningen stimuleras. Vi har totalt sett redan nu stora mö igheter att ge utbildning. Men då skall man också kunna garantera de r änniskor arbete vilka går igenom utbildningen. Det tror jag kommer fram när vi så att säga fått diskutera detta färdigt. Då gäller det naturligtvis att göra detta till ett tryggt yrke för det ökade antalet sysselsatta i skogen. Man måste se till att detta yrke har samma status som andra yrken. Det är ett hårt och besvärligt jobb. Men med de tekniska hjälpmedel som nu finns bör det gå att göra det här yrket attraktivt. Det är väl någonting som vi alla skulle kunna se fram emot med tillfredställelse att man skulle kunna ge arbetslösa människor ett tryggt och långvarigt arbete.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern inte bara för kompletterande svar utan också för den intressanta redogörelsen för hans syn på denna problematik. Det är klart att man känner oro när man har sitt hemvist i ett län som har så många problem och som även hotas av framtida problem. dvs. skogsåterväxten. Jag skall nu avstå från debatten om kemisk bekämpning. Jag har inte velat dra upp den debatten, eftersom vi ännu inte hunnit läsa den proposition som kom i dag.

Jordbruksminister Anders Dahlgren var själv i Värmland för några dagar sedan, och då uppstod faktiskt konfrontationer. där bl.a. landshövding Bengt Norling klargjorde sin inställning, som sammanfattat var: Jag ser propositionen som en ovänlig handling mot Värmland. Länsjägmästare Anders Arnell sade enligt ett tidningsreferat: ”Jordbruksministern har sagt att man röjer och sköter skogen bra i Värmland. Jag måste nog tyvärr revidera den uppfattningen.” Det är förvisso så att skogsägarna i allmänhet naturligtvis vill vårda sin egendom. De känner en intensiv närhet till skogen, och de vill göra sitt bästa. Men situationen är alltså, som jag tidigare åberopat, att det sannerligen inte är lätt att få ut den summa som täcker kostnaderna för arbetet. En sak till: Detta med trygga anställningar i skogsvårdande arbete har jag frågat åtskilliga företrädare för skogsbruket om. Hur skall ni klara detta, om det blir så att all lövslybekämpning skall ske manuellt och mekaniskt, motormanuellt som det numera kallas? Hur skall ni kunna ge dessa människor arbete året runt — ett tryggt arbete? Och vem tar arbetsgivaransvaret? Från skogsbolagens sida hävdar man att det blir arbete i fem månader. Vem tar arbetsgivaransvaret för de andra månaderna? Låt oss säga att man kan utvidga arbetet ytterligare ett par månader — det blir i alla fall en tid på året då det inte finns stadigvarande arbete för dessa människor. Och det rör sig om väldigt många människor — för att det här behovet av röjning och skogsvård skall kunna effektueras — som frågar sig: Vem har ansvaret för att jag skall ha det stadigvarande arbete som jordbruksminister Anders Dahlgren förutsatte i riksdagen i oktober 1981?
Herr talman! Jag tror att det är ett riktigt konstaterande som jordbruksministern gör här när han säger att oklarheten om huruvida man skulle få använda sig av kemiska medel eller inte har skapat en förvirring och verkat hämmande på det svenska skogsbruket. Därför är det bra att det nu kommer ett besked. Jag har tolkat statsrådets uttalande så — även om vi inte skall gå in i den debatten i dag — att om den här propositionen får det innehåll som har redovisats i massmedia, kommer det att bli stor restriktivitet när det gäller dispenser. Och jag förutsätter att i ett län med vår struktur kommer dispensmöjligheterna nära nog att inte finnas. Därför bör vi nu rusta oss för att klara av det hela på mekanisk väg. Det händer mycket den här veckan. På fredag kommer virkesförsörjningsutredningen att lägga fram sitt betänkande, och vi föreslår i den en rad åtgärder för att framför allt få fram mer skogsråvara men också för att i allmänhet försöka förmå den i dag passive skogsägaren att bli aktiv. Allt detta sammantaget gör att jag tror att vi går mot en stor offensiv i skogen. Och det behövs — jag tror att vi i stor utsträckning har slösat bort 1970-talet. Nu är vi på väg att få en offensiv, kanske av finsk modell. Vi bör då rusta oss för detta. I ett län med 7 000 registrerade arbetslösa är det klart att vi nu vill sätta alla klutar till för att få till stånd utbildning av arbetskraft, även om det skulle bli fråga om endast säsongarbete. Jag tror att det är bra att det kommer ett besked, så att skogsbrukets företrädare vet vad de har att rätta sig efter. Sammantaget med virkesförsörjningsutredningens förslag bör detta innebära att vi går en offensiv vinter och vår till mötes.
Herr talman! Jag vet inte om jag har varit otydlig i mitt andra inlägg. Göthe Knutson talar nu helt förbi mig i den direkta fråga han riktat till mig. Det jag försökte göra i mitt andra inlägg var att förklara hur man skulle kunna uppnå åretruntanställning, som jag ansåg vara en viktig förutsättning för att man över huvud taget skulle kunna få in fler människor i detta arbete. Jag utgick från det faktum att när riksdagen 1979 antog den skogsvårdslag som nu gäller och föreskrev röjningsplikt för den som är ägare till skogsmark, så byggde inte det beslutet på förutsättningen att det var tillåtet att använda kemiska medel. Det stod tvärtom i samma proposition att de skulle användas så litet som möjligt. Jag har dessutom sagt att eftersom regeringen nu har lagt fram ett förslag om stimulans till avverkning av lågproducerande bestånd är det möjligt för industrin att få mera virke för att kunna producera mer. Men det förutsätter naturligtvis att detta virke blir avverkat av andra än de som i dag är i skogen. Det förutsätter tillgång på arbetskraft som kan avverka virket. Jag menar att man kan dels få till stånd avverkning, dels få möjlighet att låta fler människor under sommaren ägna sig åt bekämpning av lövsly. Slutresultatet skulle bli heltidsanställning. Vem tar ansvaret för detta? Ja, Göthe Knutson, det är alltid ett speciellt ansvar förknippat med att äga mark. Det är alltid ett ansvar för den som äger mark att leva upp till de bindande bestämmelser som finns i olika lagar — i det här fallet skogsvårdslagen. Jag förutsätter att utvecklingen kommer att bli sådan att skogsbolagen anställer fler människor. Jag utgår från att de enskilda människor som är ägare av skogsmark antingen kommer att göra en större egen arbetsinsats i sin skog eller genom skogsägarföreningar få hjälp att utföra arbetet. Det kan alltså vara ett flertal som är arbetsgivare. Det viktiga är att vi får i gång stimulansen, att vi får i gång tron på skogen som en naturresurs även för framtiden. Den innebörden menar jag ligger i det stimulanspaket som regeringen har lagt fram. Stimulanserna för återplanterande av produktiv skog på glesa bestånd kommer att dra kostnader som i slutskedet når upp till ca 200 milj.kr. om året.
Herr talman! Förvisso lyssnade jag till jordbruksministern. Anledningen till att jag frågade om arbetsgivaransvaret är att jag tidigare ställt frågan till åtskilliga inom skogsbruket, däribland företrädare för de större skogsägarföretagen: Kan ni klara detta arbetsgivaransvar? Kan ni skaka fram så mycket folk att ni klarar röjningen under den årstid den kan ske, och kan ni under övriga delar av året ge dessa människor annat arbete? På de frågorna har jag fått svaret att det kan de inte. Jag tycker att detta är så pass angeläget att jag tog upp frågan. Det är bara att konstatera att jordbruksministern lägger ett väldigt stort ansvar på skogsägarna. De måste känna ansvar, anser jordbruksministern, i det här fallet arbetsgivaransvar. och arbetsgivaransvar är, herr talman, som vi alla vet oerhört dyrbart.
Herr talman! Jag är i och för sig inte förvånad över det svar som Göthe Knutson har fått. Jag måste säga att jag under mina år som ledamot av riksdagen, sedan 1961, aldrig har upplevt någon fråga där en sådan massiv och. skulle jag vilja påstå, vinklad information har sänts ut som den som kommit från skogsindustrins samarbetsutskott. Jag är inte ett dugg förvånad över det svar som Göthe Knutson fått på sin fråga. Det skulle ha gjort mig mer förvånad, om svaret varit det motsatta. Här föreligger naturligtvis skillnader i synsätt på frågan var man vill lägga pengar och inte lägga pengar. Man skall inte glömma bort att de åtgärder som har vidtagits på den ekonomisk-politiska sidan — räntesänkningar, devalveringar — avsevärt har stärkt skogsindustrins betalningsförmåga eller, om man så vill, konsolideringsförmåga.

Merkostnaden för skogsindustrin skulle inte uppgå till särskilt många kronor per kubikmeter. Herr talman!

Herr talman! Jag skall nu göra mitt sista inlägg i den här debatten och riktar ännu ett tack till jordbruksministern för att han har engagerat sig. Jag vill bara upplysningsvis nämna att jag delvis har baserat de uppgifter jag har angett här på den utredning som heter Bekämpning av lövsly, som ju innehåller åtskilligt om skogsvård och väldigt mycket siffror. Det är departementsutgåva 1980:11 från herr Dahlgrens eget departement. Sedan har det från Sveriges skogsvårdsförbund kommit ut en broschyr, som jag har här i min hand. Den heter Lövslykrisen, och där finns åtskilligt av information och, som jag utgår ifrån, endast fakta. Jag frågar nu jordbruksministern — det behöver bara bli ett kort svar: Är enligt jordbruksministerns uppfattning den broschyrens innehåll vinklat? Får jag också bara konstatera, herr talman, att när man talar om skogsägare och arbetsgivaransvar, är det inte bara fråga om det som man kallar storskogsbruket utan också om privatskogsbruket, dvs. bondeskogsbruket. Om en privat skogsägare skall engagera en skogsägarförening i sitt röjningsarbete, blir det sannerligen inte billigt för den skogsbonden.
Herr talman! Menar Göthe Knutson med detta sista att skogsäga ningarna tar oskäligt mycket betalt för det arbete som de gör? På något annat sätt kan ju uttalandet inte uppfattas. Vad gäller broschyren och dess information kan jag inte uttala mig, eftersom jag ännu inte läst den. Den kom ut sedan propositionen var skriven. Jag skall läsa den innan debatten äger rum.

Herr talman! Jag hade för avsikt att besvara interpellationerna nr 7 av Jörn Svensson av den 6 oktober och nr 41 av Lahja Exner av den 14 oktober i ett sammanhang måndagen den 2 november. Med hänsyn till att den ene av interpellanterna är förhindrad att närvara i kammaren den dagen. har jag kommit överens med interpellanterna att besvara båda interpellationerna torsdagen den 19 november.

Herr talman! Jag tänker bara uppehålla mig vid den folkpartistiska reservation som är bifogad betänkandet. På alla andra punkter har jag bara att yrka bifall till utskottets hemställan. Vi anser inte att människor bara för att de uppnår en viss ålder automatiskt är odugliga att klara av en viss uppgift. När det gäller vissa statliga förtroendeuppdrag finns det emellertid en automatisk giljotin. Blir man över en viss ålder, då är man helt enkelt oduglig, då kommer man inte i fråga. Alla i denna kammare torde hålla med om att detta är ett orimligt sätt att resonera på. Förra året var vi åtminstone så överens att kammaren, efter hemställan från ett enigt utskott, skrev till regeringen och begärde en översyn av de åldersgränser som finns för vissa offentliga uppdrag. I dag får faktiskt nämndemän, ordförande, ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder samt ledamöter i arrendenämnder och hyresnämnder inte vara äldre än 70 år. Det finns ingenting som säger att den som är över 70 år på något sätt skulle vara diskvalificerad att delta i en sådan nämnd. Det finns inte heller någonting som säger att en person som är yngre än 70 år skulle vara speciellt kvalificerad för att sitta i motsvarande nämnd. Det gäller här en typ av uppdrag där personen i fråga nomineras av olika politiska instanser. Det är självfallet dessa som får bära huvudansvaret för att de personer som nomineras är lämpliga att inneha de poster de-är nominerade till. Regeringen har nu haft ett år på sig att fundera över den här saken, men ingenting har egentligen kommit fram. Vi begär i vår reservation att man Nr 13 skyndar på, så att ändringar kan vara klara före ingången av nästa Onsdagen den mandatperiod för att de skall få någon effekt dessförinnan. Därmed skallden 28 oktober 1981 som är i närheten av åldersgränsen i dag, som fortfarande vill och som bedöms lämplig av dem som nominerar ha möjlighet att fortsätta uppdraget. Majoriteten i utskottet tycker uppenbarligen inte att det är någon som helst brådska med denna förändring. Jag kan inte se varför man inte skulle kunna påskynda ärendet, som faktiskt inte är så stort att det finns anledning att söla. På detta sätt plockas det nu bort människor som är lämpliga för sina uppgifter och i stället sätts andra in. Herr talman! Jag yrkar bifall till fp-reservationen.

Herr talman! Vi kan notera att i konstitutionsutskottets betänkande nr 4 har folkpartiet en liten reservation. I den motion som ligger till grund för reservationen yrkas att riksdagen hos regeringen begär ”att tillämpliga lagar och förordningar ändras så att ingen övre åldersgräns fastställs för innehav av offentliga uppdrag”. I reservationen hemställs beträffande åldersgräns för innehav av offentligt uppdrag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Man skulle med rätta kunna tro att folkpartisterna i utskottet hade andra kanaler till regeringen än en reservation för att få sina önskemål tillgodosedda. Men när de nu har valt den här vägen — reservationsvägen — skall vi naturligtvis diskutera frågan. Vi kan hänvisa till föregående riksmötes behandling av en motion av samma motionärer med samma motionskrav. Ett enigt utskott föreslog då för ett enigt riksmöte att regeringen närmare får pröva behovet av övre åldersgränser som ett villkor för valbarhet till offentliga uppdrag. Detta beslöt riksmötet att ge regeringen till känna. Någon folkpartireservation förelåg inte den gången. Ett enigt utskott instämde med motionärerna i att huvudprincipen bör vara att inga övre åldersgränser skall finnas för offentliga uppdrag. Så är också fallet för kommunala och kyrkokommunala uppdrag. Men för förtroendemannauppdrag i domstolar och vissa domstolsliknande organ infördes under 1960 och 1970-talen en övre åldersgräns, nämligen 70 år. Konstitutionsutskottet redovisade i föregående års betänkande vilka uppdrag som fortfarande har en övre åldersgräns. Åldersgränsen 70 år gäller för dels nämndeman i hovrätt, tingsrätt och fastighetsdomstol, dels nämndeman i länsrätt och kammarrätt, dels nämndeman i försäkringsrätt, dels ordförande, ledamot och suppleant i taxeringsnämnd, dels ordförande, ledamot och suppleant i fastighetstaxeringsnämnd. Dessa utses helt eller delvis av kommunfullmäktige eller landsting. Bland statliga organ, där statlig myndighet utser ledamöter, finns en övre Under föregående riksmöte var utskottet enigt vid behandlingen av detta ärende. Vid årets behandling föreligger alltså en folkpartireservation. Det är en reservation som i sak inte avviker från utskottets ställningstagande, men den avviker på så sätt att den misstror regeringens vilja — och kraft — att fullfölja riksdagens beslut. Det är nämligen så, herr talman, att frågan om huruvida de övre åldersgränserna skall slopas eller ej bereds f. n. inom regeringskansliet. Den prövning av åldersgränserna som inletts inom regeringskansliet bör avvaktas, innan ett förnyat ställningstagande görs i frågan. Detta säger utskottet i betänkandet. Denna prövning vill dock inte folkpartisterna avvakta. Det är min och utskottets mening att en regering bör beakta ett riksdagens beslut. Jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist är tydligen bestört över att jag tycker att det är lämpligt att riksdagen kan påminna regeringen om att det ibland gäller att passa vissa tidpunkter, så att det inte händer några olyckor. Att man offentligt kräver någonting sådant av regeringen verkar vara litet ofint. Man skall uppenbarligen i sann socialdemokratisk anda springa bakvägen. Det gör inte vi i folkpartiet.
Herr talman! Vi är överens i sak i den här frågan. I konstitutionsutskottet har vi den traditionen att vi litar på regeringen. Vi granskar ju också hur regeringen handlägger de beslut som riksdagen har fattat. Ett enigt utskott överlämnade denna skrivelse till regeringen under föregående riksmöte. Nu avvaktar vi regeringens prövning, eftersom vi vet att frågan bereds inom regeringskansliet.

Herr talman! Som motionär skulle jag vilja göra några kommentarer till min och Jörgen Ullenhags motion. Vi har velat peka på den orättvisa som finns, då man för vissa offentliga uppdrag har en åldersgräns på 70 år. De äldre har aldrig varit så många som i dag — vare sig procentuellt eller reellt. Äldre personer har heller aldrig varit så friska och vitala som de är i dag vid t.ex. 70 år. Vi har ca 1 250 000 ålderspensionärer i vårt land i dag, och antalet äldre kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är därför många gånger ett slöseri att man i samhällsarbetet inte tillräckligt drar nytta av äldre personers livserfarenhet och kunnande på grund av att man beslutat om fastställda åldersgränser. Många inser att ett samhälle med valfrihet är det bästa, men då skall denna valfrihet också gälla de äldre. De skall ha samma rätt som andra att utveckla individuella intressen och att bli individuellt behandlade. Liksom i alla andra sammanhang bör även här gälla ”rätt person på rätt Nr 13 plats”, oberoende av ålder och kön. Åldrandet är nämligen en individuell Onsdagen den process som sker successivt, varför man inte kan fastslå någon speciell 28 oktober 1981 åldersgräns för när man blir gammal. Detta har ju också bl.a. kommit till uttryck i att man infört en rörlig pensionsålder. Pensionärerna bör ha rätt att vara representerade i olika politiska organ. Samtidigt är det viktigt att alla åldrar är representerade i olika statliga och kommunala nämnder och styrelser. För att man har uppnått en viss fysisk ålder bör man inte kategoriskt uteslutas eller diskrimineras från vissa uppdrag. Åldersgränsen uppåt på 70 år bör därför slopas. Denna spärr gäller i dag, som både Torkel Lindahl och Wivi-Anne Cederqvist nämnt, för t.ex. nämndemän i länsrätt och tingsrätt liksom för ledamöter i taxeringsnämnder, hyresnämnder och arrendenämnder. Varför man just för vissa uppdrag skall ha denna spärregel är svårt att förstå. Det finns väl knappast någon som i dag vill stå upp och försvara den. Vi har ju haft och har närliggande exempel på hur pigga och alerta 70-åringar kan vara regeringsledamöter, riksdagsledamöter, landstingsledamöter eller kommunalpolitiker. Därför är det högst förvånande att dessa undantag med en 70-årsgräns finns. Någon sådan existerar ju inte ute i samhället i övrigt, varken inom föreningar eller inom olika organisationer. Den här frågan har ju tidigare tagits upp här i riksdagen, bl.a. 1978 då folkpartiet hade en motion just om slopande av övre åldersgräns för samhällsuppdrag. År 1980 hade Jörgen Ullenhag och jag också en motion i samma ärende, där vi begärde att tillämpliga lagar och förordningar skulle ändras så, att ingen övre åldersgräns fastställdes för innehav av offentliga uppdrag. Också utskottet ansåg då att huvudprincipen bör vara att inga övre åldersgränser skall finnas för offentliga uppdrag. Men utskottet menade, att även om starka skäl synes tala mot att bibehålla de existerande övre åldersgränserna för offentliga uppdrag, kunde utskottet inte ställa sig bakom motionärernas krav att utan närmare utredning slopa dessa gränser. Man kan fråga sig vad det är som konstitutionsutskottet vill ha utrett. Anser man att det kan finnas vissa fördelar med 70-årsgränsen, eller fungerar det inte bra med 70-åringar i alla de uppdrag — alltså det stora flertalet — som nu finns t.o.m. på hög nivå som jag nyss nämnde? Jag tycker att utskottsmajoritetens betänkande i år faktiskt är mer vagt än i fjol. Nu säger man att ”frågan om de övre åldersgränserna skall slopas eller ej bereds för närvarande inom regeringskansliet. Den prövning som inletts inom regeringskansliet av åldersgränserna bör avvaktas innan ett förnyat ställningstagande görs i frågan.” Utskottet vill tydligen först se vad den prövning som nu görs inom regeringskansliet kommer att leda till och först sedan uttala sin egen viljeinriktning i frågan. Man kan tydligen i dag inte tillstyrka att denna odemokratiska spärr tas bort, utan man vill avvakta och se. Det är ju riktigt som reservanterna i utskottet påpekar att ett fullföljande 2 av ställningstagandet i fjol borde ha varit att lagförslag om borttagande av 70-årsspärren skulle kunna antas redan under nästa år, alltså före nästa mandatperiod. Om nu kammaren skulle gå på utskottsmajoritetens förslag om att vänta och se, skulle jag i ett sådant läge vilja vädja till regeringen att med anledning av det beslut som riksdagen tog i fjol skyndsamt lägga fram ett förslag om att den för våra pensionärer kränkande 70-årsgränsen vid vissa offentliga uppdrag slopas. Personliga kvalifikationer — inte någon godtycklig åldersgräns — måste vara avgörande. Herr talman! Jag ber med anledning av vad jag här framfört och med anledning av vad Torkel Lindahl tidigare sagt få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill påminna om att utskottet är helt överens med motionärerna i sakfrågan. Det är viktigt att ta till vara även äldre personers livserfarenhet och kunnande i beslutande församlingar. I den frågan föreligger inga misshälligheter. Utskottet uttalade också sin egen viljeinriktning vid behandlingen av en liknande motion under föregående riksmöte. Vi avvaktar nu regeringens beslut i den här frågan. Det har tagit ett år — jag är medveten om det — men vi i utskottet litar på att regeringen kommer att beakta riksdagens beslut. Jag skulle nästan vilja fråga Margareta Andrén om man på folkpartihåll starkt misstror regeringen.
Herr talman! Till Wivi-Anne Cederqvist vill jag säga att vi på folkpartihåll inte alls misstror regeringen. Vad jag vände mig emot var att det, som jag tycker, är en skillnad i utskottsbetänkandet i år jämfört med förra året. Förra året tyckte jag mig finna en viss viljeinriktning, precis som Wivi-Anne Cederqvist sade. Men i år saknar jag den uttalade viljan att slopa 70-årsgränsen. Det är därför jag är litet besviken på utskottsmajoritetens skrivning i år. Men som jag sade redan i mitt tidigare anförande förutsätter jag att regeringen nu mycket skyndsamt kommer att slutbehandla den här frågan. Sedan är det också riktigt, hoppas jag. som Wivi-Anne Cederqvist sade, att vi i sak är överens.
Herr talman! Det är också konstitutionsutskottets mening att regeringen skall beakta riksdagens beslut. Det skall inte vara nödvändigt att fatta liknande beslut varje år för att påminna regeringen.